Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 6 som handlar om uranbrytning. Jag kommer att ägna mitt anförande åt det strategiska programmet för mineral och gruvnäringen. Det har vi i näringsutskottet nu majoritet för i detta betänkande. Det är ett motionsförslag från Socialdemokraterna om att Sverige behöver ett sammanhållet nationellt program för en framåtsyftande offensiv och aktiv gruvnärings och miljöpolitik. Mineral och gruvnäringen är en strategiskt oerhört viktig näring för Sverige. Inte minst kan vi se det i den alltmer globala utveckling som sker i världen där efterfrågan på våra svenska mineraler och metaller har ökat starkt de senaste åren. Det blev mycket tydligt för oss i näringsutskottet när vi var på vår resa i Kina i höstas och fick ta del av deras oerhört starka tillväxt. Där räknar man med att år 2050 kommer hela Ostasien med minst tre miljarder människor att ha uppnått samma välstånd som vi i västvärlden har. Det är bra, men en av de många byggstenarna för att nå detta är bland annat våra svenska metaller och mineraler. Våra svenska mineraler är ju också oerhört viktiga för Europa. Enbart LKAB, som är mycket känt, står för drygt 90 procent av Europas järnmalmsproduktion. Fru talman! Den växande gruvindustrin med vidareförädling kommer att spela en viktig roll för att bygga den svenska ekonomin fortsatt stark. Det handlar om oerhört många nya jobb. Enbart i Norrbotten räknar man med att anställa ca 5 000 personer de närmaste åren. Om vi lägger till det som sker i Västerbotten, Bergslagen och fler områden i Sverige där vi har nyupptäckta gruvfyndigheter handlar det om ytterligare tusentals nya jobb. Detta är beräkningar på direkta jobb inom gruvorna. Men vi måste ta med att varje gruvjobb genererar tre till fem andra arbetstillfällen i det som finns runt omkring. Vi pratar om en oerhört starkt tillväxt för Sverige. I gruvkommunerna lever samhällena i symbios med gruvan. Därför ställs krav på att gruvnäringen ska ha och ta till vara och värna bra miljöer med starka miljö och klimatinsatser. Det behövs mer av samhällsentreprenörer som bygger våra framtida gruvsamhällen. Så sade rektorn på Bergsskolan som vi i näringsutskottet besökte för några veckor sedan. Det är så sant, så sant. Det gäller att vi ligger i framkant vid användande av miljövänlig teknik och även satsningar på forskning och innovation inom området. Vi i Sverige kan bli bättre på det område där vi spetsar klimatsmarta tekniska produkter. Det ger dessutom nya jobb och gröna jobb. Vi välkomnar också en vidareförädling. Fru talman! Det är därför bra att regeringen nu har vaknat upp och gett SGU en ny roll i att bistå regeringen att ta fram en svensk mineralstrategi. Men det räcker inte med det regeringen menar med att bistå. Här krävs starkare krafttag för att vi i Sverige ska kunna fortsätta att ligga i framkant. Det krävs också av politiken att man tar ett helhetsgrepp. SGU kan inte jobba ensamt med att bistå regeringen med den mineralpolitiska strategin. Näringen måste på ett mycket tidigare stadium få en allt aktivare roll och vara med i det arbetet, liksom politiken och akademin ska vara där. Vi behöver, liksom man gjort i Finland, ta ett mer kraftfullt initiativ till en samlad nationell gruvindustripolitik. Fru talman! När vi gör det finns det vissa områden som vi tycker är viktigare än andra. Det behövs förbättringar av vägar och järnvägar för att få ut malmen från gruvorna. Som vi alla vet ligger de nyupptäckta gruvfyndigheterna ofta i väglöst land. Ta exemplet med Northland Resources nya gruvor i Pajala, Tapoli och Sahavaara. Det alternativ som står till buds nu är att de ska transportera malmen med tunga lastbilar från Kaunisvaara till Svappavaara. Sedan tänker man lasta över på järnväg för att transportera vidare till utskeppningen i Narvik. Det är en befintlig vägsträcka på ca 15 mil enkel väg som ska trafikeras. Nu finns förslag om att man ska göra vägförbättringar, broförstärkningar etcetera. Men det kommer att innebära att 90 ton tunga lastbilar kommer att rulla var sjätte sjunde minut. Det bor människor längs vägen. Lastbilarna kommer dessutom att rulla dygnet runt, 24 timmar om dygnet. Det behövs ca 450 chaufförer för att klara av det. Här måste vi tänka i en förlängning: Hur kommer detta att se ut om ett antal år? Det vore självfallet bättre att diskutera järnvägslösningar på en sådan här sträcka. Nu ser det ut olika från gruvort till gruvort, men vi vet att såväl järnvägs som vägkapaciteten i dag är oerhört begränsande för en fortsatt utveckling av näringen. För att lyckas med detta krävs, än en gång, en mycket mer offensiv och nära samverkan mellan berörda instanser. För det andra, fru talman, måste vi se över tillståndsprocesserna och förbättra dem. Det har varit en genomgående fråga till oss som politiker på de resor vi har gjort då vi har besökt näringen. Det handlar framför allt om att gällande miljörestriktioner ska gälla. Så är det också för företagen; de vill inte ha några särdeles stora förändringar när det gäller miljörestriktionerna. Däremot tycker de att själva handläggningsprocessen är besvärlig. Om det nu inte är möjligt att korta ned den menar vi att ytterligare resurser måste tillskjutas länsstyrelserna och miljödomstolen. Det är exempelvis inte försvarbart att det ska ta hela 22 månader, som det gjorde för LKAB, att få Gruvberget i Svappavaara godkänt. För det tredje behöver kommunerna förutsättningar att möta den ökande efterfrågan på bostäder, skolor, barnomsorg och annan offentlig service. De kommuner där gruvorna finns lever i ett symbiotiskt förhållande med gruvan. Gruvorna går inte att flytta som andra företag, och därför uppstår speciella förhållanden. Att gruvorna dessutom finns i de mindre kommunerna gör inte saken lättare. Där finns ofta en tung arbets och skuldbörda inom kommunen. Därför behöver vi mer av samhällsentreprenörer och mer av samverkan mellan politiken, näringen och kommunerna på ett mycket tidigare stadium än vad som nu sker. För det fjärde vill jag säga något om kompetensförsörjningen. Näringen har ropat länge efter utbildad arbetskraft inom alla sektorer i gruvnäringen. Vi menar att vi måste säkerställa detta genom att investera i människors förmåga till omställning för att de ska kunna ta de nya jobb som finns och som kommer. Vi har en oerhört hög arbetslöshet på många håll i vårt land, men de arbetslösa saknar oftast den rätta utbildningen för att kunna ta dessa jobb. Vi behöver en starkare och mer kraftfull nationell samverkan! För det femte och sista, fru talman, behöver vi mer väga in förhållandet mellan å ena sidan näringen och den expansion som sker och å andra sidan riksintressena i form av miljömål och nyare kunskaper om hur miljö och omgivning påverkas av den gruvnäring som nu växer. Vi behöver mer av forskning och innovation på detta stora och intressanta område. Fru talman! Vi behöver med detta en mer aktiv näringspolitik med ett sammanhållet program för gruvnäringen och miljön.

Fru talman! I dag diskuterar vi både gruvindustrin generellt och uranbrytning specifikt. Miljöpartiet föreslår tillsammans med den övriga oppositionen ett program för gruv och mineralindustrin. För oss är det avgörande att det ställs moderna miljökrav på gruvindustrin, att det satsas på järnväg för transporterna och att näringen ställs under en långsiktigt hållbar utveckling. Uranbrytning kan aldrig ske på miljömässigt acceptabla sätt. Vissa hävdar att uranbrytning här skulle ske på ett acceptabelt sätt eftersom Sverige har ett rykte om att ha högt ställda krav. Men när inte ens ett statligt bolag som Vattenfall i ett ekonomiskt utvecklat land som Australien klarar att garantera grundläggande miljö och hälsokrav är det en tydlig signal om att uranbrytning inte bör ske någonstans. Brytning av uran liknar inte brytning av något annat mineral. Uran är radioaktivt. Långsiktiga studier visar att förekomsten av cancer och genetiska skador är större hos arbetare vid urangruvor än hos den övriga befolkningen. Försöken med svensk uranbrytning upphörde i Skövde för över 40 år sedan därför att grundvattnet förgiftats, och lokalbefolkningen protesterade. Hela 85 procent av den radioaktivitet som finns i malmen lämnas kvar som gruvavfall. Resterna efter brytningen innehåller ofta höga halter av tungmetaller. Staten har tvingats finansiera saneringen av detta område i Skövde, och marken är obrukbar under mycket lång tid. Utländska företag investerar just nu stora pengar för att få söka efter uran i svensk mark. Detta gör de därför att de bedömer att de kommer få till stånd en uranbrytning. Det är ett stigande världsmarknadspris på uran som gör att Sverige än en gång står inför hotet om uranbrytning. I riksdagen finns glädjande nog en majoritet för ett uranbrytningsförbud. Dess värre stoppas ett förbud av att Centerpartiet inte vågar rösta för ett förbud av rädsla för att reta regeringskollegerna. När Miljöpartiet tidigare år har lagt fram förslag om ett uranbrytningsförbud har C-märkta ledamöter skyllt på detaljer i formuleringen. För att underlätta för centerpartisterna formulerade vi i år förslaget ordagrant med Centerpartiets eget stämmobeslut: en utredning om ett lagstiftat förbud. Allt fler ställer frågan var Centerpartiets smärtgräns går. Vad är det för mening med att sitta i en regering om man inte lyckas påverka politiken? Man har tillåtit ny kärnkraft, utbyggnadstakten av förnybart har minskat och man står inte upp för ett förbud mot uranbrytning. I andra frågor har en majoritet gjort upp i riksdagen om frågor som är viktiga. Senast denna vecka har en majoritet bildats utan att regeringen är enig - denna gång om frågan om insemination av kvinnor. Att Centerpartiet inte vågar bilda en majoritet med oss om förbud mot uranbrytning kan jag bara tolka som att man inte tycker att frågan är tillräckligt viktig. Om Centerpartiet ställde sig bakom det förslag som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet här har lagt fram skulle det innebära att regeringen får i uppdrag att genomföra en utredning om ett lagstiftat förbud. Det skulle ge ett tydligt besked till skillnad från dagens situation. Dagens regelverk är mycket oklart, och regeringspartierna gör olika tolkningar av om uranbrytning är möjlig i Sverige. Centerpartister har tidigare använt argumentet att dagens lagstiftning garanterar att det inte blir någon brytning. Folkpartiets Jan Björklund uttalade sig nyligen i Agenda , där han sade att det är tillåtet att bryta uran i Sverige och att det inte finns några planer på att ändra regelverket. Dessa oklarheter om vad som gäller gynnar ingen. Vad är det för näringspolitik att låta företag investera miljontals kronor i att provborra efter uran om regeringen inte avser att låta dem bryta? Vad är det för landsbygdspolitik att låta dessa bygder leva under hotet om uranbrytning? Hur ska man våga investera i turism, förnybart eller gröna näringar om man inte vet att man kommer att få ha marken i fred? I Nianfors i Hudiksvall har hotet om uranbrytning lett till att en planerad satsning på fisketurism har lagts ned. I Skövde har hotet lett till uteblivna satsningar på gröna näringar. I Jämtland är kommunerna runt Storsjön oroliga för att få dricksvattnet förstört om uranbrytning kommer till stånd i Oviken. Hotet om uranbrytning lägger en död hand över orternas utveckling. Redan provborrningen får alltså stora negativa konsekvenser. Många familjer har i generationer kämpat emot provborrningen. Det lokala samhället har inget att sätta emot när utländska företag vill provborra. Miljöpartiet föreslår därför ett tillfälligt moratorium för provborrning medan man nu utreder ett lagstiftat förbud mot uranbrytning. Om inte förslaget om ett lagstiftat förbud mot brytning får en majoritet är det minsta som Centerpartiet borde ställa upp på att ge kommunerna en möjlighet att säga nej även i prospekteringsfasen. Uranbrytning är en öm punkt för alla som accepterar kärnkraft. I dag importerar Sverige uran från länder som Namibia, Kazakstan, Australien och Kanada. I de två senare fallen endast från områden där det bor ursprungsbefolkning. Uranbrytning är ett klassiskt exempel på en miljöorättvisa där fattiga människor och deras miljö drabbas. Miljöpartiet ger ett tydligt besked i denna kammare: Uranbrytning är ej önskvärd vare sig i Sverige eller i andra länder. Det finns ett alternativ. Genom att ställa om till 100 procent förnybar energi behöver vi varken ha import av uran på vårt samvete eller utsätta svenska bygder för brytningen. Både utanför riksdagen och på många drabbade orter ordnas just i denna stund manifestationer till stöd för ett uranbrytningsförbud. Det är hög tid för ett beslut som garanterar att brytning inte kommer att ske. Det skulle lyfta en enorm börda från axlarna hos dem som bor i de hotade områdena. Fru talman! Sverige förtjänar ett förbud mot uranbrytning. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 och 5.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2. Att gruv och mineralnäringen har en stor betydelse för Sveriges ekonomi är nog de flesta överens om. Det beräknas att den svenska mineralindustrin sysselsätter nästan 60 000 människor och årligen, tillsammans med stål och metallverken, omsätter 220 miljarder kronor. Mineralnäringen svarar för nästan 20 procent av nettoexportvärdet. Många är de svenska innovationer som har sin grund i behovet av att bryta och transportera mineral. Dynamit, avancerade gruvborrmaskiner och krossanläggningar har alla i sin tur medfört en uppbyggnad av välståndsskapande världsföretag. Gruv och mineralnäringen har den stora fördelen att arbetstillfällena inte kan flyttas utomlands. Tvärtom kan svenskt gruvtekniskt kunnande och avancerad tjänsteexport inom mineralbranschen utgöra en god grund för att skapa nya arbetstillfällen i Sverige. I Sverige finns dessutom avancerad kunskap för att ta fram energimässigt effektiva och miljövänliga processer inom smältverksindustrin. Det statliga gruvbolaget LKAB visade 2011 ett rörelseresultat på nästan 15 miljarder kronor. Investeringstakten har uppgått till 5 miljarder kronor per år under de senaste sju åren. Det är i sanning glädjande att nu se hur bygder som för några årtionden sedan ansågs mer eller mindre utdöende nu blomstrar upp och återfår tron på framtiden. Det talas om nyöppningar av gruvor i närheten av sysselsättningsmässigt hårt prövade orter i Bergslagen. Bara för någon vecka sedan blev slutfinansieringen av Kaunisvaaraprojektet klart och det i tider då banker och investerare har blivit återhållsamma på grund av de ekonomiska osäkerhetsfaktorer som råder ute i Europa. Inget är dock så bra att det inte kan bli än bättre. I detta läge, med den framtidsoptimism som finns inom gruvnäringen, är det av särskild vikt att politiken med dess möjligheter intar en offensiv roll och ser till att tillhandahålla de verktyg som behövs för att alla dessa satsningar ska utfalla på det mest gynnsamma sättet. Fru talman! Gruvbranschen i Norrbotten räknar med 5 000 nya arbetstillfällen under de närmaste åren. Med kringeffekter får vi räkna med uppåt 15 000 nya arbetstillfällen. Om inte nu, när ska man annars satsa och vara offensiv? Om inte nu, vid vilken tidpunkt ska man annars bygga ut nödvändig infrastruktur i form av järnvägar och vägar? Om inte nu, vid vilken tidpunkt ska man annars satsa på utbildning inom gruvnäringen? Det finns all anledning för staten att ta initiativ med riktning mot framtiden. Detta är av särskild vikt för ett litet land som Sverige. Vi har helt enkelt inte råd att slarva bort denna möjlighet. Jag menar att detta är för nationen alltför viktiga frågor för att helt kunna lämnas över till kvartalsekonomin. Vi måste lyfta blicken mot en längre bort belägen horisont. En samverkan mellan stat och näringsliv har historiskt sett många gånger visat sig vara lyckosam. Låt mig bara ta ett exempel. Var skulle exempelvis det som en gång hette Asea ha stått i dag inom överföring av högspänd likström om inte staten hade satsat på vattenkraften i norr? I dag ser vi hur det som nu heter ABB är i världstopp när det gäller denna kunskap. Under de senaste decennierna har tyvärr pendeln verkat åt ett håll där offentliga satsningar och teknikupphandlingar mer eller mindre har ansetts vara av ondo. Som en sidovinkling noterar jag med viss förvåning att statliga Fjärde AP-fonden tackade nej till att investera i Kaunisvaaraprojektet men att norska och finska pensionsfonder tackade ja. Nu är det inte bara en uppbyggnad av infrastrukturen som kan underlätta för gruvnäringen. Minst lika viktigt är att tidsspannet för tillståndsfrågor minimeras. Vi kan inte låta för landet viktiga framtidssatsningar försenas på grund av saktfärdig handläggning. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att viktiga miljöprövningar riskerar att få en undermålig handläggning. Fru talman! Ibland får jag det intrycket av debatten att det skulle råda ett slags motsatsförhållande mellan gruv och mineralnäring och miljöintressen. Det synes mig märkligt då det ena faktiskt kräver det andra. Hur skulle vi kunna bygga vindkraftverk om vi samtidigt inte fick bryta mineraler? Överföring av elström kräver kopparledningar. Hur skulle vi kunna satsa på solceller om vi inte fick tillgång till sällsynta jordartsmetaller? Avancerad miljöteknik i form av exempelvis lågenergilampor, katalysatorer i bilar och datorer för att styra effektiva energiprocesser kräver att vi har tillgång till metaller och i många fall sällsynta metaller. Bara till en mobiltelefon går det åt ca 40 olika råmaterial bland annat litium, tantal, kobolt och så vidare. Ett av de större problemen är att brytningen av många nödvändiga metaller är begränsad till ett fåtal länder. Kina producerar 95 procent av de sällsynta jordartsmetallerna och Brasilien 90 procent av all niob. Niob är en viktig beståndsdel i avancerade metallegeringar. Sydafrika producerar nästan 80 procent av allt rodium som krävs för bilkatalysatorn. En miljöbil innehåller 10-15 kilo sällsynta jordartsmetaller, och allt detta utvinns utanför Europa. Utan att djupare gå in på de utrikes och handelspolitiska aspekterna kan man konstatera att vi i många fall är beroende av metaller som utvinns i länder som i vissa fall kanske inte alltid har en helt solklar politisk utveckling på sikt. Jag vill ta tillfället i akt att påminna om vad som kan hända med oljetillgången om Iran skulle stänga av Hormuzsundet med eventuellt efterföljande reaktioner från USA. En femtedel av alla oljetransporter till havs passerar Hormuzsundet. Det för tankarna vidare till våra egna mineraler och oberoendet. Det är viktigt att det görs prospekteringar i vårt land för att säkra tillgången till mineraler som är eller kan bli strategiskt betydelsefulla. Utan spaning ingen aning, som det heter. Dessutom ser jag faktiskt hellre att det bryts mineraler i Sverige än i länder med betydligt sämre, för att inte säga helt obefintlig, mineral och miljölagstiftning. Fru talman! Allt som nu har tagits upp löses enligt min mening på ett bättre sätt om det finns en nationell mineralstrategi som visar färdriktningen. Målet bör därför också sättas högt. Varför ska vi vara sämre än Finland som redan har en mineralstrategi? Många spörsmål är av intresse. Vad kan göras med de hightechmetaller som ligger i varphögar? Vilken processutveckling behövs för att kunna ta till vara dessa metaller? Återvinning av metaller görs redan, men metoder och uppsamling går säkert att utveckla än mer. Det behövs utveckling av effektivare brytningsmetoder och transportlösningar. Det handlar om metallurgi. Hur tar vi fram nya legeringar? Hur producerar vi med än lägre miljöpåverkan? Det handlar om intensivare prospektering. Listan kan göras lång. En sak är jag dock helt övertygad om, en satsning på teknik och teknisk utveckling kommer att betala tillbaka mångfalt. Till sist vill jag säga att när vi nu ser hur gruvbolagen uppvisar goda resultat finns det faktiskt anledning att fundera över om inte ersättningsnivåerna till markägare borde höjas. Ersättningsnivåerna har legat stilla under en lång tid, och det finns starka skäl att utreda om det går att förändra dessa.

Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 5 och 8, men jag står givetvis bakom samtliga Vänsterpartiets reservationer. Reservation 5 handlar om uranbrytning och behovet av ett förbud i svensk lagstiftning mot uranbrytning. Reservation 8 handlar om äganderätten till mineraltillgångarna. Vem har egentligen rätten att äga mineraltillgångarna i Sverige? Och framför allt: Vem äger uranet vid eventuell brytning? I mer än tusen år har malmen och gruvorna tillsammans med skogen i Bergslagen, Västerbotten och Norrbotten utgjort grunden för vårt lands tekniska och ekonomiska utveckling. Ur dessa naturresurser har vi byggt vårt välstånd. Ur dessa naturresurser har ny, världsledande industri byggts upp här i Sverige. Jag tycker att det är viktigt att vi kommer ihåg det. Vi har alltså naturresurser som är unika för Sverige. De är unika på det sättet att gruvorna, malmen, ligger där de ligger. Det är inte så lätt att flytta på dem. Skogen står där den står. Den är inte heller så lätt att flytta på. Dessutom finns det en global marknad för avsättning av våra naturtillgångar. Men, fru talman, det handlar också om att bryta och använda våra naturresurser på ett klokt sätt så att vi brukar dem utan att förbruka dem. Det handlar också om att ha ett perspektiv som sträcker sig längre än till morgondagen eller nästkommande tio år och tar hänsyn till våra barn och barnbarn så att de kan leva här i Sverige och dra nytta av de möjligheter som våra naturresurser utgör. Därför finns det behov av en klar strategi för hur vi ska bevara och utveckla våra naturresurser. Jag är glad över att det i dag i det här betänkandet finns en majoritet som står bakom en sådan uppfattning. Den är nödvändig därför att det finns samhällsutmaningar som måste klaras av om vi ska hantera möjligheterna att använda naturresurserna på ett klokt sätt. Det är naturresurser som är efterfrågade på världsmarknaden tack vare ett uppsving i globaliseringen och en tillväxt i framför allt Asien. Vi ska komma ihåg att när vi öppnade minerallagen i början av 90-talet öppnade vi också för andra stater och utländska företag att exploatera Sverige näst intill gratis. Tidigare fanns någonting som kallades kronoandel och som innebar att kronan, staten, skulle ha en andel av vinsterna från gruvbrytningen. Den togs bort i och med 1993 års lagstiftning. I dag är det fritt fram. SGU, Sveriges geologiska undersökning, tillhandahåller gärna uppgifter om var det kan finnas möjligheter att hitta mineraler. I Malå där vi har hela vår kartering av borrkärnor är det öppet för alla. Och Bergsstaten beviljar undersökningstillstånd och även eventuell brytning. Det här kan anses vara bra, och det har också öppnat för prospektering i Sverige som tidigare låg på is. Men vi måste också ställa frågan: Vad har Sverige och vi som nation för ansvar för att de mineraler som finns i vår berggrund inte används och brukas på ett sådant sätt att det blir en rovdrift som gör att kommande generationer inte har möjlighet att leva på dem? Det bör vi faktiskt fundera över framöver, för det moderna samhälle som vi har i dag och som kräver att vi löser de stora klimatutmaningarna kräver också mineraler som i dag är väldigt svåra att få tag på, och en stor del av de sällsynta jordartsmineralerna sitter Kina på. Är det rimligt att de resurser som ur strategisk synvinkel kan vara viktiga att ha kontroll över hamnar i andra nationers eller i utländska företags händer? Vi behöver också fundera lite grann över de gamla gruvsamhällena som har byggts upp en gång i tiden på grund av gruvnäringen. Hur ska de nu, när vi har en boom och kan se stora möjligheter till en stark nationell gruvnäring som har ännu större betydelse i framtiden, kunna överleva, leva och ta del av möjligheterna som finns? Det är frågor som måste lösas, och där har regeringen faktiskt inget svar. Det räcker inte att som nu åka i skytteltrafik upp till Norrbotten och stå och hurra vid sidan av och säga: Bra! Men när frågan kommer om infrastruktur, järnvägar och bostadsbyggande säger man nej. Det får någon annan sköta, nämligen den så kallade marknaden. Löser man inte de här grundläggande frågorna om infrastruktur och bostadsbyggande kommer man inte heller att få någon acceptans för ökad gruvbrytning och gruvdrift i Sverige. Vem vill bo i ett samhälle som inte får ta del av det som rikedomarna ger? Arbetskraften flygs in och flygs ut, och transporterna går i värsta fall på landsväg och inte på järnväg. Vad har de samhällena för möjlighet att utvecklas? Vad har de kommunerna för möjlighet att klara den grundläggande servicen? Det blir en kolonial utveckling liksom den som västerländska länder har lett gentemot forna kolonier i framför allt Asien och Afrika. En sådan utveckling ska vi givetvis inte ha här i Sverige, och då måste vi föra en politik som gör det möjligt att bruka utan att förbruka. Vi måste alltså göra det här på ett miljömässigt hållbart sätt så att det skapar acceptans på de orter där nya gruvfyndigheter finns. Vi måste lösa frågan om bostadsbyggande, och här har staten ett ansvar. I ett kommande program bör det finnas en klar idé om hur det här ska ske. Men allt är inte frid och fröjd. I samband med den här boomen har intresset för den svenska berggrunden blivit enormt. Nu är det den radioaktiva uranmalmen som är intressant. Det finns i dag ett tjugotal företag som prospekterar uran i Sverige. Jag kan förstå tanken hos Folkpartiet och Moderaterna om att det är okej. I och med kärnkraftsuppgörelsen som Alliansen har säger man att det är okej och att man ersätter de gamla reaktorerna med tio nya reaktorer. Då förstår jag Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund när de går ut i medierna och talar om att det är logiskt att vi bryter uran i Sverige. Jag tycker att det är logiskt, och det hedrar dem att de står upp för den politiken. Men när det gäller Centerpartiet är det samma överenskommelse man står för, men man säger nej till uranbrytningen. Det hänger inte ihop. Det blir cyniskt, för det skulle innebära att vi importerar uran till de nya reaktorerna och att andra länder alltså får ta hand om all den miljönedskräpning och de miljöutmaningar som uppstår. Fru talman! Slutligen när det gäller uran vill jag säga något om Euratomfördraget. Vad innebär det för vår tid? Jag menar att det inte finns några klara säkerheter i det fördrag som finns i dag. Om Sverige skulle öppna en gruva kan EU vid en krissituation ställa krav på att ta del av den. Det finns inga juridiskt bindande krav som klart och tydligt säger att det är en svensk mineraltillgång, något som Sverige har. Det finns inga krav i EU-fördraget på att man ska starta uranbrytning i Sverige. Därför är det viktigt att vi i lagstiftningen får in ett förbud mot uranbrytning. Då är hela frågan ur världen. När det egentligen finns en majoritet i kammaren är det viktigt att reservationen bifalls. När det gäller mineral och gruvpolitiken i övrigt tror jag att vi återkommer till den längre fram då vi debatterar näringslivsfrågor. Den är ju en del av näringslivs och industripolitiken.

Fru talman! I dag ska vi så att säga borra ned oss i något av det mest grundläggande vi har, vår berggrund och de mineraler som finns där. Det är ingen överdrift att säga att gruvindustrin, tillsammans med andra viktiga branscher, hjälp till att bygga vårt lands välstånd. Lagstiftningen på området visar att flera olika intressen ska tillgodoses samtidigt, vilket inte alltid är enkelt. Avvägningen gäller markägarens intressen, statens intressen, miljöhänsyn och näringslivets egna intressen. Allt detta ska samsas. Samhällsintresset av att mineral kan brytas och tas till vara har bedömts vara ett så starkt allmänt intresse att grundlagens förutsättningar för ingrepp i markägarnas rätt är uppfyllda. Under de senare åren har företagen enligt ansökningarna till SGU i första hand letat efter guld. Därefter kommer järn, koppar och zink. Dessutom finns ett starkt ökat intresse för så kallade REE, sällsynta jordartsmetaller, som vi har hört om tidigare i debatten. Dessa metaller används ofta i ny teknik, i till exempel katalysatorer, specialmagneter i hybrid och elbilar, vindkraftverk och solceller. Kina har dominerat utvinningen av och den globala handeln med dessa metaller. Den snabba tillväxten i Kina resulterar i en ökande inhemsk efterfrågan, vilket minskar deras möjligheter att exportera metallerna. Det innebär att det behövs fler leverantörer för den övriga världen, inte minst för Sverige och EU. Det bidrar i sin tur till det växande intresset för prospektering efter dessa metaller i Sverige. Fru talman! Sverige har stor potential för fynd och utvinning av malmer och kritiska mineraler. Betydelsen av och tillgången på råvaror står högt på den politiska dagordningen över hela världen, så också i EU och Sverige. Några av de största industriinvesteringarna i vårt land görs i dag inom gruvnäringen. Det bidrar till nya jobb, tillväxt och utveckling. Det är mycket bra, men det måste samtidigt ske med hänsyn tagen till människor och natur. Utnyttjande av naturresurser ställer krav på varsamhet mot miljön och människors hälsa. Minerallagen ska därför värna det allmänna intresset av att värdefulla mineraler kan tas till vara på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Att exploateringen av dessa mineralresurser sker på ett hållbart sätt säkerställs bland annat genom att verksamheterna prövas enligt gällande miljölagstiftning. Miljöbalken och minerallagen ska tillämpas parallellt, men försiktighetsprincipen gäller alltid. Därför är det bra att utskottet förra året gemensamt tog initiativ till att det nu genomförs en översyn av minerallagen som syftar till att markägare och kommuner med ökad tydlighet och effektivitet får tidig information om vad en prospektering avser och hur den kommer att genomföras. En utredning om detta pågår och resultatet ska redovisas den 30 april i år. Fru talman! Frågan om uran kan tyckas något laddad. Vi ska komma ihåg att uran förekommer naturligt i jordskorpan och ofta tillsammans med andra metaller såsom järn, koppar, guld och de sällsynta jordartsmetallerna, REE. Strålningsegenskaperna i berggrunden används i samband med prospektering. Uran kan sägas visa vägen till andra fyndigheter, nästan som en modern skattkarta. Parallellt med uranet, hand i hand, sida vid sida, ligger i berggrunden alltså de ämnen som är nödvändiga för till exempel vindkraften. Näringsutskottet har vid flera tillfällen under de senaste åren tagit ställning till motioner om förbud mot prospektering eller brytning av uran. Det är ingen ny fråga. Utskottet har konsekvent avstyrkt motionerna och bland annat konstaterat att prospektering som omfattar uran är värdefull då den ökar möjligheten att finna andra brytvärda mineraler. Vidare har vi påpekat att en vetorätt mot uranprospektering i praktiken skulle vara utan betydelse då det är oundvikligt att finna uran när man söker efter andra mineraler. Mineraler, fru talman, tar ingen hänsyn till regler eller gränser, de bara är. I Sverige får uranbrytning över huvud taget inte ske utan tillstånd utfärdade enligt minerallagen, miljöbalken och kärntekniklagen. En miljökonsekvensbeskrivning ska bifogas en ansökan enligt samtliga tre lagar. Dessutom finns det kommunala vetot, som är mycket starkt, och regeringen måste ge sitt tillstånd. Vi har inte bara hängslen och livrem på oss. Vi har också gummistövlar, sydväst, regnkappa och gummiraka. Det finns därför inget behov av ett generellt brytningsförbud mot uran. Fru talman! Jag tycker att det är bra att flera i debatten har använt tiden till att tala om gruvnäringen och mineralernas betydelse. Historiskt har vi i Sverige ofta använt oss av våra gruvor för att klara våra skulder eller för att betala lösen. Det gällde inte minst när vi betalade lösen för Älvsborgs fästning utanför Göteborg - det tackar vi särskilt för - som danskarna olyckligtvis tog 1570. Sverige betalade 150 000 silvermynt i lösen. Det var på den tiden när hela Sveriges omsättning var 450 000. Det är väl få saker som förknippas så starkt med Sverige som Falu rödfärg och en röd liten stuga med vita knutar. Falu rödfärg kommer från Falu koppargruva. Av röd järnoxid, vatten och rågmjöl får man Falu rödfärg, som flera av oss säkert har använt, med varierande framgång. Det är två exempel på hur gruvnäringen genom historien har satt sin prägel på Sverige. Fru talman! Från Alliansens sida kan vi gärna instämma i oppositionens krav på att ta fram en mineralstrategi. Det arbetet sker redan i samarbete med näringen och andra intressenter. Som ni vet fick SGU 2011 i uppdrag att ange riktningen och upplägget för arbetet. Regeringen avsätter också 30 miljoner kronor per år under fyra år, alltså 120 miljoner kronor, för en kvalificerad mineralinformation, vilket jag tycker är mycket bra. För att strategin ska bli framgångsrik behöver den belysa infrastruktur, transporter, kompetensförsörjning, tillståndsprocesser och kommunernas viktiga roll med den offentliga servicen. Även förhållandet mellan industrins behov å ena sidan och riksintressen och miljömål å andra sidan behöver belysas. Vi menar att regeringens arbete är väl i linje med de krav som motionärerna ställer, och vi ser fram emot den slutprodukt som så småningom kommer att presenteras. När det gäller motioner om vinstfördelning vid expropriation, som också behandlas i detta betänkande, hänvisar vi till den utredare som för närvarande utreder området. Han ska redovisa sina slutsatser den 1 oktober i år. Fru talman! Sverige är en erfaren och mycket kompetent gruvnation. Den svenska gruvnäringen är en framtidsbransch där modern teknik samsas med en ansvarsfull politik. De mycket högt ställda miljö och säkerhetskraven gör att gruvdrift passar Sverige väl. Det är dessutom mycket tillfredsställande att se att satsningarna kommer kommunerna i norra Sverige till godo, med ökat antal arbetstillfällen och högre kommunala intäkter. En ökad framtidstro är märkbar och ytterst välkommen. Man kanske kan säga att det våras för gruvindustrin, fru talman.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
Fru talman! Det finns några saker som vi kanske ska klara ut. Jag börjar med uranet. Eva Flyborg sade att uran visar vägen till andra mineraler. Så kan man väl säga, men det handlar ju inte om det. När man ansöker om tillstånd att prospektera efter uran ska man tala om det. Det är det vi vill förbjuda när vi säger att det ska finnas ett förbud mot prospektering efter uran. Det sades att det skulle finnas gott om uran i Sverige. Det finns i mycket, mycket små mängder, så små att det åtminstone för tio år sedan inte var brytvärt. Med tanke på utvecklingen i världen kan man tänka sig att det är brytvärt i det skiffer som finns i Billingen - i gigantiska dagbrott. Man utvinner ungefär 300 gram per ton malm. Det är alltså fråga om enorma brytningsvolymer. Du sade också att det inte finns behov av något förbud, då det finns vetorätt för kommunerna, då det finns hängslen och livremmar. Men varför tror du att gruvbolag runt om i världen söker tillstånd att prospektera efter uran om det inte är för att sedan bryta uran? De har givetvis tolkat lagstiftningen. Det är fritt fram i Sverige i dag. Vi har öppnat detta med den nya minerallagstiftningen, som började gälla 1993. Det är därför detta är så viktigt när vi pratar om uran. Vi har det så väldigt nära inpå oss. Det är bara att se utvecklingen i Iran, där man inte släppte in FN:s observatörer för att undersöka om de utvecklar kärnvapen.
Fru talman! Jag försökte redovisa väldigt neutralt hur det ser ut med ledning av uppgifter från SGU, Bergsstaten med flera. Vänsterpartiets och Miljöpartiets resonemang och inställning i den här frågan blir ett kraftfullt slag i luften. Det går inte att särskilja mineralerna när de ligger i berggrunden. Söker man efter det ena får man också det andra. Därför spelar det över huvud taget ingen roll. Det som är lite lustigt med det hela är det jag sade i slutet av mitt anförande. REE, de sällsynta jordartsmetallerna, nämnde du i ditt anförande. Vi är helt överens. De ligger sida vid sida, Kent, hand i hand, uranet och REE, kärnkraftens och vindkraftens förutsättningar. Sida vid sida ligger de där i berggrunden och ser ingen skillnad sig emellan. Det borde vi inte göra heller. Det där är överdrivet, och det blir ett så kraftfullt slag i luften att jag tycker att ni borde avstå från det där snart. Vad gäller fyndigheterna är vi överens. Det finns en hel del i Sverige. Men det är mindre än 1 procent av de totala fyndigheterna i världen. Att måla upp på väggen att det nu blir en uranrenässans och brytning i Sverige som det stora Uranklondyke är helt fel. Jag tycker att det är dumt att föra in det i debatten över huvud taget. Dessutom är dessa stackars ynka fyndigheter - som sagt mindre än 1 procent - av så dåligt brytvärde att det inte kommer att bli aktuellt på många herrans år, om över huvud taget någonsin. Det är inte intressant i Sverige. Guld, zink, koppar och järn är det som man letar efter mest, enligt myndigheterna.
Fru talman! Jag hade tänkt diskutera flera andra saker, men det blev en del felaktigheter. Man anger till Bergsstaten förstahandsalternativet för brytning. Man anger om det är uran som är förstahandsalternativet. Det är det vi säger. Sedan är det riktigt att uran kan finnas med bland andra. Det är inte det vi vänder oss emot. Vindkraft och kärnkraft hand i hand? Det är väl en våt dröm, förstår jag. Vi ser dock en framtid utan kärnkraft här i Sverige. Men jag förstår Jan Björklund när han säger att man visst kan tänka sig att öppna för uranbrytning i Sverige. Det är egentligen logiskt. Vi har urantillgångar här, och vi ska bygga ut kärnkraften. Det är Folkpartiets linje. Jag respekterar den. Säg inte att det inte finns tankar om att bryta uran i Sverige. De finns! Det intressanta i det här - jag tror att Lise kommer att tala mer om uran - är att du inte tog upp någonting i ditt anförande om de utmaningar som gruvsamhällena står för nu när de har sådana här möjligheter. Det handlar om infrastrukturer. Vad ska de ordna det på för sätt? Hur blir det med bostadsbyggandet? Eller ska vi få en situation där det flygs in och flygs ut folk? Jag hörde en minister som var uppe i Kiruna nu och sade att vi kanske ska ha arbetskraftsinvandring när vi har massarbetslöshet i Sverige. På 60-, 70 och 80-talet, när de här gruvorna inte var på modet och skulle läggas ned, gick flyttlassen från Norrlands inland och Bergslagen in till storstäderna. Det är dags att vända politiken, och det behövs ett statligt initiativ, men något sådant har jag inte sett från regeringens sida.
Fru talman! Angående vad de söker och inte söker försökte jag redovisa lite grann hur det ser ut över huvud taget. Sedan vill jag även återkoppla till det jag sade i mitt anförande. Uranet visar ofta vägen till de andra, till exempel guld, zink och REE, som Vänsterpartiet behöver till sin vindkraft. Då är det bra att man kan använda sig av de egenskaper som uranet har. Det är en stor förtjänst att man hittar så pass mycket guld och andra metaller när uranet visar vägen. Det är bra att Vänsterpartiet erkänner att Folkpartiet har haft en klar linje från början. Vi kan tänka oss att det skulle kunna vara möjligt att bryta uran i Sverige. Vi vill ha kärnkraft och erkänner kedjan, liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet kanske senare kommer att erkänna kedjan med REE, hur man bryter det i andra länder och hur det hänger ihop miljömässigt. Det kommer vi säkert att återkomma till så småningom. Utmaningarna för samhället nämnde jag i mitt anförande. Jag återkopplar till strategin som nu utarbetas. Man kommer också att ta med just de utmaningar som Kent Persson lyfter fram. Det kan han vara alldeles lugn för. Vad gäller experter och att flyga in och flyga ut och så vidare kan jag säga att vi i många år hade en expertskatt i Sverige för att man på vissa områden under vissa tider behöver personal med en viss kompetens. Detta tycker jag inte att vi ska ta ifrån företagen. Däremot står det väl helt klart redan nu att man anställer människor lokalt. Till och med innan gruvorna har öppnat eller verksamhet kommit i gång sker det en ökning av antalet arbetstillfällen på de orter som man har valt ut. Jag tycker inte alls att det står i motsättning. Det här ger lokala arbetstillfällen.

Fru talman! Flyborg sade i sitt anförande att det våras för gruvindustrin. Tänk, det har jag tyckt för länge sedan! Jag tycker att gruvindustrin har varit på väg att expandera under oerhört många år. Jag har stått i denna kammare och debatterat detta sju år i rad. Vad vi har debatterat har handlat väldigt mycket om de offensiva satsningarna, framför allt i våra så kallade branschprogram, och det sättet att jobba med de här frågorna. Till och med när Sverige hade lågkonjunktur 2008-2009 var det den växande gruvindustrin som gav ett rejält tillskott till Sveriges varuexport. Det var en viktig del som gjorde att Sverige klarade sin finansiella situation bättre än merparten av resten av Europa. Det här måste vi komma ihåg. Flyborg gillar att prata historia. Det gör jag också. Då måste man ta med sig historiebeskrivningen från den här branschen. Vi har sagt att det är bra att regeringen äntligen har vaknat upp och att man får i gång en mineralstrategi. Men jag blir bekymrad när jag läser på SGU:s hemsida att man ska ha en utveckling inom ramen för en nationell mineralstrategi. Man vill bland annat se en förstärkt kartering och utökad mineralinformation från regeringens sida. Man vill ha löpande analyser och vill följa arbetet. Det där tycker jag redan finns. Jag tycker att det är en lite mer defensiv inställning, om vi pratar om en offensiv strategi för den här näringen. Jag ska i nästa anförande berätta vad jag tycker om det, men jag vill få ett förtydligande från Flyborg när det gäller er syn på strategin.
Fru talman! Det ska du gärna få, Karin Åström. Jag började mitt anförande med att säga att gruvindustrin har hjälpt till att bygga detta lands välfärd. Det visar klart att det finns både en historik och ett erkännande från alla partier. Det finns väl ingen orsak att säga något annat än som det är - det skulle aldrig falla mig in. Så är det naturligtvis. Gruvnäringen är viktig. Gruvbrytning är bra för Sverige. Gruvbrytningen har varit med och byggt välstånd och gör det fortsatt. Det var också därför jag i mitt anförande - om du möjligtvis missade något - återkom till att den fortsätter att göra det, att det är särskilt glädjande att den gör det just i de regioner som de senaste decennierna haft svårt att behålla sin befolkning och så vidare. Det är bra att vi skapar arbetstillfällen just i länen i norr, vilket betyder ökade kommunala intäkter. Det pratade jag också lite om i mitt anförande, men det är möjligt att du missade just det. Vad gäller SGU tycker jag att vi ska komma ihåg att det är en bra kravlista som man måste ta hänsyn till. SGU fick just uppdraget att samordna den här strategin och se hur man ska gå vidare. Jag råkade hitta ett pressmeddelande från i förrgår, "Ny fas för arbetet med den svenska mineralstrategin", om hur man nu går vidare och praktiskt implementerar det som Socialdemokraterna efterfrågar. Man säger att det ska hållas tre dialogmöten redan i maj där "regioner, lärosäten, länsstyrelser, industrin och andra berörda aktörer inbjuds att komma in med inspel". Jag tycker att det är ett bra sätt att förankra saker och ting och hur man har tänkt gå vidare: i samarbete med industrin, i samarbete med det lokala, med kommuner, länsstyrelser och lärosätena - akademin, som Socialdemokraterna också har förordat tidigare. Jag tycker att det är bra, och jag tror inte att skillnaden är så enorm när det gäller detta som man kanske vill göra gällande i en debatt. Jag ser verkligen fram emot när det här kommer att redovisas i riksdagen.
Fru talman! Det har varit bra förut. Gruvnäringen har bidragit till Sveriges uppbyggnad på många olika sätt. Men man måste också ställa sig frågan: Varför har det blivit så bra? Då handlar det mycket om att politiken har funnits med från begynnelsen, näringen har funnits med från begynnelsen och samhällena har funnits med från begynnelsen. Där har man på ett betydligt enklare, snabbare och effektivare sätt kommit fram till lösningar som har varit bra för Sverige och för näringens tillväxt. Jag tycker fortfarande att den ingång som regeringen nu har med sin mineralstrategi känns lite bakåtsyftande. Det kanske är därför den kallas strategi, för strategi är lite annorlunda än program. Det vi pratar om är ett program, och det handlar i mycket högre grad om att det ska vara framåtsyftande. Då ska man, vill jag upprepa, sitta tillsammans runt bordet, näringen, utbildningsanordnarna, kommunerna och facken, och där bolla frågor. När man gör det i ett sådant forum får man lösningar på en mängd problem, inte minst investeringsklimatet, och möjligheterna att hitta lösningarna blir betydligt bättre. Det är det som är vår grej med bland annat de strategiprogram som vi pratar oss varma för. Det finns en anledning till att vi i vår skuggbudget i höst lägger 2 miljarder till just denna form av arbete och för att stärka näringslivet. 2 miljarder under loppet av fyra år är lite mer än den platta som ni nu lägger med 30 miljoner till SGU, medan politiken ska sitta på sidan om och titta på och inte vara medverkande.
Fru talman! Vi kanske har en debatt om ord och mer semantik än politik. Men strategin är framåtsyftande - just det som Karin Åström åberopar här, att kommuner, näringsliv och utbildningssektorn ska sitta ned tillsammans. Det är det man ska göra nu. Jag läste dessutom upp ett pressmeddelande från i förrgår som handlar om att under maj kommer tre möten att hållas med alla de aktörer som Socialdemokraterna vill ska delta i detta arbete. Jag tycker att det är att klyva små hår att inte vara överens om det här. Jag tror att vi har samma inriktning och samma omsorg om gruvindustrin och dess framtid. Det tycker jag är bra. Det är bra att det finns en så stark majoritet för detta i kammaren. Det som ni far efter är möjligtvis perspektivet på hur man ska göra det sedan, för att hitta någon logik i det här, att man kommer ovanifrån och att staten talar om hur alla ska göra. Där ser vi mer att branschen själv och tillsammans med akademin, kommunerna, staten, näringslivet och allihop ska utarbeta detta. Det är möjligtvis där det ligger en hårfin skillnad, men jag tycker inte att den är särskilt stor över huvud taget. Vad gäller att satsa på näringsliv och inte kan jag bara hävda att ni tar med den ena handen och klappar glatt till med den andra handen med skattehöjningar på olika sätt för näringslivet. Där blir det inte ens så att det ena tar ut det andra, utan det är en brandskattning av företag. Och det gäller inte minst hur ungdomar ska få nya jobb när ni höjer arbetsgivaravgiften. Det är inte bra för industrin. Det kan vi säkert prata mer om i kommande debatter.

Fru talman! Jag slant på en siffra i mitt yrkande tidigare och ska nu be att få yrka bifall till reservationerna 3, 5 och 6. Jag konstaterar att Eva Flyborg försöker smutskasta vindkraften, vilket jag tycker blir lite tröttsamt - om inte Eva Flyborg kan visa att det finns några vindkraftverk i Sverige som använder dessa sällsynta jordartsmetaller. Det finns olika tekniska lösningar för vindkraftsturbiner. I Sverige är det inte ett problem, för vi använder inte den sortens metaller till våra vindkraftverk. Och så ska det förbli. Jag har förstått att argumenten om uranbrytningens miljö och hälsoaspekter inte tas in av Folkpartiet. Det faktum att det inte någonstans i världen har brutits uran utan stora konsekvenser, som läckage i grundvatten eller förhöjd risk för cancer, tycks inte spela någon roll. Men den aspekt som kanske kan påverka Folkpartiet i den här frågan är den näringspolitik som blir väldigt otydlig med dagens regelverk, där utländskt kapital investerar i att bryta uran. Om de nu inte får bryta uran är det väl klokare att använda det kapitalet för att satsa exempelvis på framtidens förnybara energi. Det är inte heller en särskilt klok näringspolitik att låta dessa bygder leva under detta hot. Vi ser på flera håll i Sverige att satsningar på bland annat turism, förnybar energi och gröna näringar läggs ned på grund av hotet. På vilket sätt skapar det nya jobb i Sverige? Jag vore tacksam om Eva Flyborg kunde redogöra för på vilket sätt hon ser det som positivt för Sverige med de här oklarheterna om huruvida det kommer att brytas uran i Sverige eller inte.
Fru talman! Det är inga okända ämnen vi diskuterar i dag. Vi kan åtminstone börja med att konstatera att vi är överens om att inte vara överens i den här frågan. Jag tror att vi representerar motpolerna längst ut, och det är väl bra att vi kan mötas i en trevlig debatt. Vad gäller lagstiftningen om att bryta uran har vi en säkerställd ordning för hur man ska göra vid en eventuell framtida brytning av uran. Det är ingen som har gjort det hittills, om vi bortser från det som skedde i Västergötland på 60-talet, och det finns inga ansökningar om att göra det nu heller. Jag tycker att det är väldigt mycket spöken i Miljöpartiets syn som får råda. Ni är så fanatiskt emot allting som rör kärnkraften att även en framtida, fiktiv möjlighet att bryta ett visst ämne gör att ni skrämmer upp väldigt många människor, som kanske blir rädda. Jag vet inte om det är något överdrivet att så många är så rädda, för den bilden finns inte annat än när Miljöpartiet framför den. Vi har tidigare pratat om att när man bryter till exempel REE, som behövs för mycket modern teknik, bland annat vindkraften, finns uranet där också. Uranet visar vägen till de sällsynta jordartsmetallerna. De finns naturligt ute i naturen. Det kan inte ens Miljöpartiet ändra på - det är som det är. När man bryter andra mineraler kommer uranet med naturligt, och det gör det redan i dag. Ska vi då förbjuda all gruvnäring och brytning av alla mineraler? Man bryter vissa mängder uran redan i dag. Ska vi förbjuda gruvnäring eller inte? Svara på det i stället, Miljöpartiet! När det gäller hotet om uranbrytningen tycker jag att Miljöpartiet verkligen visar upp sin blinda fläck. Är det någonting som har lett till folklig ilska och missnöje här i landet i dag är det vindkraftsutbyggnaden om någon.
Fru talman! Detta tricksande, där man inte ger besked om huruvida det kommer att brytas uran eller inte, gör ingen gladare. Att som Eva Flyborg redogöra för ett oklart regelverk ger fortfarande inget svar på om det kommer att brytas uran eller inte. Med dagens regelverk är det uppenbart att olika aktörer gör olika bedömningar om det kommer att brytas eller inte. Det behövs en politisk riktning. Vi har hört centerpartister som säger att dagens regelverk garanterar att det inte kommer att brytas uran. Eva Flyborgs partiledare Jan Björklund sade nyligen i Agenda att dagens regelverk gör det möjligt att bryta uran. Regelverket i sig ger alltså ingen som helst klarhet. Regelverket i dag reglerar bara om vi kommer till läget då ett företag vill bryta. Om man nöjer sig med det bortser man från hela den situation som vi har i dag, med alla de orter som lever under hotet om uranbrytning genom prospekteringen. Prospekteringen i sig leder till stora negativa konsekvenser för de bygderna. Att säga att det är acceptabelt innebär att många bygder inte når sin potential. Vad är det för landsbygdspolitik? Att som Eva Flyborg påpeka att det finns uran i svensk mark ger ingen klarhet i frågan. Det är klart att det finns uran som kan komma upp när man provborrar eller bryter andra mineraler, men det är inte vad frågan handlar om. Det vi från rödgrön sida föreslår är att man inte ska få ange uran som det huvudämne man söker efter och avser att bryta. Det är det som spelar roll för de utländska företag som nu säger att de befinner sig i Sverige för att söka efter uran. Där skulle det förtjänas ett klargörande. Uranbrytningen är ett skäl att bli kvitt kärnkraften som är smutsig från vaggan till graven. Jag vet att det är en mycket öm punkt för regeringen som säger att man accepterar ny kärnkraft men inte ger något besked om varifrån uranet ska komma. Ska vi fortsätta att importera det, eller ska vi bryta det i svensk mark?
Fru talman! Det var många olika småpunkter, men jag ska i alla fall försöka hinna med några av dem. Det är egentligen lite lustigt att se hur Miljöpartiet uttrycker sig i den här debatten. Det Miljöpartiet betecknar som tricksande är egentligen marknaden och marknadens olika krafter. Miljöpartiet har i olika sammanhang tidigare tyckt att det har varit en bra kraft för att förändra samhället, inte minst när det gäller skolor och annat. Just i denna fråga byter man fot och kallar marknaden "tricksande". Jag vet inte om det en signal om att Miljöpartiet har bytt fot och är på väg åt ett helt annat håll. Det lär vi väl få se i framtiden. Jag tycker att det är dumt att göra så. Det är så här, fru talman: Det är tillåtet att bryta olika mineraler i Sverige om man uppfyller alla ställda miljö och säkerhetskrav. Precis så enkelt är det. Om man inte gör det får man inte heller bryta. Till och med Miljöpartiet måste kunna förstå något så enkelt. Miljöpartiet målar också upp en bild av att vi i hela Sverige darrar över att vi skulle kunna bryta uran. Ja, Miljöpartiet, det sker redan i dag! Man kan nämligen inte särskilja mineralerna från varandra. Hand i hand ligger vindkraftens och kärnkraftens mineraler, sida vid sida, evigt tillsammans i berggrunden. Jag tycker att det är dumt att man målar upp dessa hotbilder, som Miljöpartiet också tar upp i en senare reservation i betänkandet om mineralstrategin, som inte ens finns på det sätt som Miljöpartiet vill måla upp. Sluta skrämma svenska folket! De allra flesta tycker att det är bra att vi har en aktiv och bra näringspolitik, där gruvnäringen är en självklar och central del. Det tas ett stort ansvar, det finns ett stort och gediget kunnande och vi har bra erfarenhet att stå på. Jag tycker inte att Miljöpartiet ska avfärda det så enkelt. Det går inte att måla fan på väggen hela tiden, för då blir det som om vargen kommer hela tiden - men vargen kommer inte!

Fru talman! Mineraler påverkar vår vardag och levnadsstandard. Behovet av mineraler är växande i hela världen, och mineralnäringen svarar för nära en femtedel av det svenska nettoexportvärdet. I mitt hemlän Norrbotten är mineralnäringen het, nästan överhettad, då ett flertal aktörer gör mycket stora investeringar. LKAB fortsätter sitt tillväxtprogram och ökar produktionen till 40 miljoner ton färdiga produkter år 2015. Tre nya gruvor är på väg att öppnas: Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi. Dessutom har LKAB initierat ett mycket viktigt projekt om att tillvarata de sällsynta jordartsmetaller som finns i gruvornas sandmagasin. LKAB tror att produktvärdet kan bli uppskattningsvis 9 miljarder kronor per år under ett antal år framöver. Northland Resources är i full gång med att starta upp gruvdrift i Kaunisvara, Pajala. Avalon Minerals har ansökt om att få starta upp en koppar och magnetitgruva i Viscaria. I Jokkmokk tas de första stegen mot en stor järnmalmsgruva. Flera projekt är på gång, inte bara i Norrbotten utan i hela Sverige. Dannemora gruva, som har varit nedlagd sedan 20 år, startas upp eftersom höga råvarupriser och modernare brytmetoder gör det lönsamt. Gamla gruvor och fyndigheter i Ludvika och Grängesberg står på tur. Detta är mycket positivt för Sverige. Fru talman! Regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram en mineralstrategi med tydliga och uppföljbara mål. Målsättningen är att strategin bör vara väl sammanhållen och starkt förankrad hos intressenterna. Som ett led i detta arbete avsätter regeringen 30 miljoner kronor årligen under en fyraårsperiod. Regeringen har också gett SGU ett ansvar för att tillsammans med industrin och övriga myndigheter löpande analysera och följa upp arbetet med att utveckla den svenska gruvnäringen. När det gäller infrastruktur ökas kapaciteten på Malmbanan. Såväl malmtransporterna som mineralfrågorna i stort är prioriterade av regeringen. Utöver detta sker satsningar av LKAB, Swerea Mefos och Boliden på kompetensutveckling och forskning i nära samarbete med Luleå tekniska universitet och andra ledande lärosäten. Det är samarbeten som är helt i linje med regeringens intentioner med mineralstrategin. Jag är särskilt glad över de ansträngningar som nu görs för att utveckla den redan i dag internationellt erkända forskning som bedrivs i Luleå kring gruvor och metallurgi. Här finns goda förutsättningar att skapa ett världsledande excellenscenter med Luleå tekniska universitet, Swerea Mefos och LKAB:s forskningsmasugn som viktiga pusselbitar. Att näringens aktörer investerar i forskning samt kompetensutveckling tillsammans är glädjande och ett bevis på att samarbeten är lönsamt. Dessutom säger entreprenörskapsforskningen att det är just precis så de bör agera för att de ska behålla sin entreprenöriella glöd, samtidigt som de processer de startar kommer att leda till än starkare konkurrenskraft och därmed en livskraftigare näring. Fru talman! Det som kan oroa mig är inte utvecklingen i näringen utan hur det omgivande samhället påverkas. Hur klarar kommuner och landsting konkurrensen om personal när löneläget är 30-40 procent högre i gruvnäringen? Vilka långsiktiga konsekvenser får det att en hjullastarkurs på någon vecka ger lönenivåer över 30 000 kronor medan ingångslönen för en lärare efter fyra års studier är knappt 23 000 kronor? Självfallet drivs lönerna upp av den höga efterfrågan, men det är hur som helst problematiskt. När mineralpriserna viker eller när tillgången på mineral viker, då riskerar vi att stå med väldigt många chaufförer som är arbetslösa. Vi måste därför nu, främst i Norrbotten, som är mest beroende av gruvnäringen, bygga upp alternativ. Besöksnäring, it, testverksamhet samt hälsa och särskilt e-hälsa är alla områden som har stor potential att växa. Genom den aktiva näringspolitik som bedrivs, med fokus på entreprenörskap, finns det goda förutsättningar att nya basnäringar växer fram. Det känns jättebra. Statens roll på det näringspolitiska området ska vara att skapa generellt goda förutsättningar för företagande och utveckling, inte att ge särskilt stöd till någon speciell näring. Allt entreprenörskap kommer underifrån. Det är därför som näringslivsklimatet och de generella förutsättningarna är så viktiga. Hela tanken med ett branschprogram går stick i stäv med hur man får fram ett mer entreprenöriellt Sverige. Entreprenörskap kan inte planeras fram, utan det växer fram genom starka individers lust, nyfikenhet och personliga drivkrafter för att lösa viktiga problem. Jag finner det märkligt att Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet väljer att gå denna väg med branschprogram, nu när de vill ge regeringen ett tillkännagivande om ett branschprogram. Fru talman! LKAB:s beslut om nya huvudnivåer i Malmberget och Kiruna är två för Malmfälten mycket viktiga beslut som stärker förutsättningarna inte bara för lokal och regional utveckling utan även för nationell ekonomisk utveckling. Besluten innebär stora förflyttningar av människor och bostäder i Malmfälten. Samhällen måste flyttas. Bostadsområden blir industriområden. Här har regeringen tydligt uttryckt att statens ägande i LKAB är en viktig och generell förutsättning för att säkerställa bolagets ansvar i stadsomvandlingen, där styrelserepresentation och kontinuerlig dialog inbegriper ett hållbart miljömässigt och socialt ansvarstagande. Ställningstagandet är bra, och det är självklart att staten som ägare tar sitt ansvar och att det i regeringens riktlinjer till LKAB tydliggörs vilket ansvar bolaget har för stadsomvandlingen. Regeringens besked skiljer sig därmed rejält från dåvarande socialdemokratiske partiledaren Håkan Juholts besked vid sitt besök i Kiruna den 22 oktober 2011. Då aviserade han att Socialdemokraterna "avser att utreda" ansvaret för stadsflytten. Jag tycker att regeringen är bra mycket tydligare. Fru talman! Att upprätthålla en hög nivå på antalet prospekteringar är viktigt, dels eftersom prospekteringarna ger kunskap om vad som finns i marken, dels eftersom det finns ett samband mellan prospekteringsaktivitet och framtida gruvor. Att begränsa möjligheterna till prospektering, vilket vissa motionärer förespråkar, är dumt både ur ett kunskapsperspektiv och i ett samhällsperspektiv. Resultatet skulle bli mindre och kanske även sämre kunskap om hur vår berggrund är beskaffad. Resultatet skulle även bli minskad samhällsnytta i form av uteblivna mineraler som behövs i många olika produkter samt naturligtvis minskade arbetstillfällen i mineralnäringen och i de näringar som är beroende av mineraler. Uran är anledningen till att vissa motionärer vill begränsa möjligheterna till prospektering. Jag förstår oron men upplever den som obefogad, eftersom det finns särskilda bestämmelser när det gäller uran. I dag har kommuner möjlighet att yttra sig när undersökningstillstånd ges för alunskiffer, en bergart som är rik på uran. Dessutom finns ett kommunalt veto mot uranbrytning. Att införa ett förbud mot prospektering av uran skulle med stor sannolikhet leda till minskad prospekteringsaktivitet totalt sett, då prospektörer riskerar att bryta mot lagen varje gång de genomför en provborrning. Vad gör man om man hittar just uran - anmäler man det till myndigheterna eller stampar man bara igen hålet och går vidare? Problematiken med ett förbud kan bli stor. Avslutningsvis vill jag säga att efterfrågan på mineraler är stor och växande, inte minst inom den högteknologiska energiindustrin och miljöindustrin som bland andra Eva Flyborg refererade till. Sverige är ett land som har mycket goda möjligheter att vidareutveckla industrin. Vi har fyndigheter, lång erfarenhet och en hygglig infrastruktur som är på väg att bli ännu bättre. Vi har stort miljömedvetande och en bra lagstiftning. I detta anförande instämde Jonas Jacobsson Gjörtler, Olof Lavesson, Lotta Olsson, Hans Rothenberg och Boriana Åberg samt Mats Odell .

Fru talman! Johansson pratar väldigt mycket ur ett norrbottniskt perspektiv och säger att det är bra med samverkan. Jag håller med om det. Johansson säger också att det sker i linje med regeringens strategi. Det kanske stämmer att det sker i linje med regeringens och Reinfeldts strategi. Vi vet ju alla att han var uppe i Norrbotten i måndags och besökte bland annat Pajala. Det resulterade i den här tidningsrubriken i Aftonbladet: "Reinfeldt förstår inte gruvfebern". Det är en gängse uppfattning att Reinfeldt och Johansson inte riktigt verkar ha förstått den gruvfeber som råder. De kanske inte riktigt har förstått den betydelse som vi lägger i branschprogram. De kanske inte heller riktigt har förstått vad Flyborg egentligen argumenterade för i sitt anförande och i replikskiftena. Jag tyckte att hon hade en helt annan åsikt när det gäller samverkan och mineralstrategin. Hon uttryckte på ett bra sätt ungefär det som vi tycker, alltså att man ska sätta sig ned med näringen, facket och kommunerna, att politiken är viktig och att man där ska forma det som faktiskt behövs för att utveckla gruvnäringen. Johansson verkar ha en helt annan inställning. Johansson tycker enligt sitt anförande att politiken definitivt ska skita i de här frågorna. Det blir synligt också i referaten av vad Johanssons partiordförande, statsministern, sade uppe i Norrbotten. Man tycker att kommunen ska gå långsamt fram, och man är inte beredd att över huvud taget gå in politiskt på något sätt.
Fru talman! Jag tycker att mineralstrategin är alldeles utmärkt, och den bygger på ett underifrånperspektiv där man i dialog med näringens intressenter ska inventera vad som behöver göras. Näringens intressenter är de företag som är engagerade, kommuner, lärosäten - universitet eller gymnasieskola - naturorganisationer och så vidare. Det är så man måste gå till väga. Ni försöker planera fram något top-down. Det är fel väg att gå. Det tar bort den entreprenöriella glöden. Vi måste använda all kraft vi kan få. Man kan inte planera fram entreprenörskap. Det måste komma underifrån. Gruvnäringen är en entreprenöriell näring i allra högsta grad.
Fru talman! Framför allt samhällsentreprenörer är viktiga när vi talar om gruvnäringens tillväxt. De måste vara med i de breda program som vi talar om och där man ska forma det framtida gruvsamhället. Johansson måste inse att Sverige tappar på detta område på grund av ert sätt att bedriva näringspolitik. När man bygger underjordsgruvor någonstans i världen kommer ca 70-90 procent av den nya teknik man använder från den svenska och den finska gruvnäringen. De senaste åren har dock Sverige börjat tappa fart. Alldeles nyligen, den 24 februari, presenterades en undersökning där man har frågat 802 gruvföretag om deras åsikter om investeringsklimat på marknaden och så vidare. Där går Finland om. Finland ligger nu på andra plats i världen när det gäller framtid, bransch, utveckling etcetera, medan Sverige ligger kvar på sjunde plats. Man uttrycker farhågor för att Sverige kommer att halka efter ytterligare när det gäller den här näringens framtid. Det är klart att jag tycker att detta är alarmerande, särskilt när jag nu också får klart för mig att ni som regeringsföreträdare har helt olika synsätt på hur ni ska jobba rent strategiskt med gruvnäringsfrågorna i Moderaterna och Folkpartiet. Det är vad jag kan konstatera av det jag har hört i dag från de två partiföreträdarna.
Fru talman! Jag tror att det är oerhört viktigt att vi fortsätter samarbetet. Jag tycker att jag och Eva Flyborg har precis samma position i den här frågan. Det är viktigt att utnyttja det strategiska fönster som finns när mineralpriserna är höga och att kunna expandera och utveckla näringen där den finns. Det är också viktigt att vi tillsammans med kommuner, regioner och de företag som gör stora vinster på detta utvecklar attraktiva städer, liksom att vi utvecklar dem så att det också finns andra arbetsgivare än mineralnäringen. Det är viktigt inte minst för att medföljande ska kunna komma till orten så att vi slipper det fly-in/fly-out-system som det har talats om tidigare.

Fru talman! Johan Johansson uttrycker här oro för att vi skulle få färre arbetstillfällen om vi skulle förbjuda uranbrytning. Jag blir då fundersam kring Moderaternas ståndpunkt vad gäller de arbetstillfällen som vi uppenbarligen förlorar på grund av den uranprospektering som sker. Johan Johansson säger att oron för uranbrytning är obefogad. Oavsett om den är det och oavsett vad slutresultatet skulle bli ser vi att det läge vi nu befinner oss i, med en prospektering, leder till att vi tappar arbetstillfällen. Vad är Moderaternas svar till de turismföretag, bland annat i Hudiksvall, som nu har lagt ned en satsning på fisketurism på grund av hotet om uranbrytning? Vad är svaret till de markägare i Skaraborg som har lagt ned satsningar på ytterligare gröna näringar på grund av hotet om uranbrytning? Kommuner runt Storsjön i Jämtland sitter nu och diskuterar: Hur kan vi garantera vårt dricksvatten om det kommer till stånd en uranbrytning i Oviken? Vad är svaret till dem? Detta är på riktigt faktorer som gör att vi håller på att tappa arbetstillfällen på grund av hotet om uranbrytning. Jag hoppas att Johan Johansson, som representant för det dominerande partiet i regeringen, kan ge besked om regeringens ståndpunkt när det gäller uranbrytning. Om vi nu förutsätter att de företag som vill bryta uran klarar den lagstiftning som finns kommer frågan att landa på regeringens bord för ett avgörande om de får bryta uran eller inte. Vad är då regeringens ståndpunkt? Får de utländska företag som vill bryta uran i Sverige göra det?
Fru talman! Jag tyckte att jag var tydlig. Men det var jag tydligen inte, så jag förtydligar mig ännu en gång. Det finns ett tydligt samband mellan antalet prospekteringar och de framtida gruvor som startas. Om antalet prospekteringar minskar kommer antalet nya gruvor också att minska, och det kommer att få en effekt vad gäller arbetstillfällen i Sverige och exportinkomsten. Kommer vi nu till uranet så finns det en oro. Den tycker jag att man ska ta på allvar. Jag tycker också att man ska vara ärlig och säga att den största kända uranfyndigheten i Sverige ligger i Billingen. Där har man 300 gram per ton gråberg. Det är 0,03 procent. I Kanada är de största fyndigheterna på nära 20 procent. Industrin säger att det ska vara över 0,1 procent för att det ska vara brytbart. Vi är alltså långt ifrån brytbara gränser i Sverige. Det kan hända att vi hittar det här uranet, men jag tycker nog att Lise Nordin och Miljöpartiet spelar på den här oron och kanske till och med blåser upp den för att vinna politiska poäng som de sedan kan använda i andra syften.
Fru talman! Miljöpartiet ser den oro som finns ute i landet. Vi ser inget egenvärde i att stå här och prata om uranbrytning om det inte vore ett problem i Sverige. Jag har besökt ett flertal av de orter som är hotade. Jag hoppas att regeringsrepresentanter också besöker de platser som i dag är hotade av uranbrytning. Johan Johansson säger att vi, om vi inte prospekterar, troligtvis får färre arbetstillfällen i brytningsfasen. Självklart är det så, generellt. Frågan är om vi anser att det är värt att bryta uran i Sverige på grund av arbetstillfällena? Moderaterna har inte svarat på om man vill ha uranbrytning eller inte. Är det den sortens arbetstillfällen man anser är lämpliga i Sverige i framtiden? Det finns ett flertal områden i världen där man har förbjudit både prospektering och brytning av uran, eftersom man bedömer att det är mer framtidsinriktat. Det är alltså inga som helst problem för ett land som har en stor gruvindustri, som Sverige, att säga att det finns ett ämne som man inte anser är lämpligt att bryta. Bland annat British Columbia och allt fler stater i Australien har redan tagit beslutet att förbjuda uranbrytning. Om nu Australien, som likt Sverige har en stor gruvindustri, klarar att lyfta ur uranbrytning från det man anser är önskvärt måste Sverige också kunna det. Frågan kvarstår: Vad är Moderaternas åsikt om uranbrytning? Är det något som är acceptabelt för Sveriges del eller inte? Och varifrån ska vårt uran till de nya kärnkraftverken, som Moderaterna vill ha, komma?
Fru talman! Nu fortsätter Lise Nordin egentligen på samma spår som tidigare med att blåsa upp den här oron. Vi har inga kända brytningsbara mineraltillgångar när det gäller uran i Sverige. Det du pratar om nu är ett hypotetiskt resonemang: Tänk om vi skulle hitta en sådan fyndighet, hur skulle det då kunna vara? Jag känner mig tillfreds med det regelverk som finns, det kommunala vetot och de miljöprövningar som kommer att ske. Låt oss ta ställning till detta den dag vi faktiskt har ett riktigt case! Nu är det ett hypotetiskt resonemang som du för i något speciellt syfte.

Fru talman! Så är det inte. Det är priset som är avgörande för om det blir brytning eller inte. Det är priset som är helt avgörande. Sedan tror jag att vi ska komma ihåg att vi har en statsminister som för inte så länge sedan var ute och sade: Det är logiskt att vi öppnar för uranbrytning i Sverige. Det är en logisk följd av vårt beslut när det gäller kärnkraft. Jag förstår det sättet att resonera. Men det var inte det jag tänkte prata så mycket om. Du, Johan Johansson, var uppe här och talade om att entreprenörskap ska växa underifrån. Staten ska inte lägga sig i så mycket. Jag vill bara påminna dig om att vi har haft ett gruvprogram tidigare här i Sverige som sträckte sig fram till 2010. Det pågick 2006-2010. Det var inget program som växte fram underifrån, men utvärderingar som Vinnova gjort visar att det var väldigt positivt. De företag som var med sade också att det var väldigt positivt. Vi kan inte ha en regering som agerar åskådare från läktaren. Man sitter inte ens på avbytarbänken utan på åskådarläktaren när det gäller näringspolitik. Det är så det är. Vad gör regeringen? Du sade själv att vi inte kan ha en situation där vi har fly-in/fly-out, där gruvbrytningen inte kommer kommunerna till godo. Hur ska vi lösa det? Vad har regeringen för förslag när det gäller till exempel bostadsbyggande? Eller vad har man för förslag när det gäller infrastrukturen uppe i Håksberg, Blötberget och Garpenberg? Ska vi öppna gruvor där? Eftersom regeringen inte avser att göra någonting undrar jag: Ska vi låta det ligga för fäfot i sådana fall? Vi ska ju inte och kan inte transportera detta på lastbil. Regeringen måste givetvis agera. Man har en viktig roll om vi ska kunna utveckla vår gruvnäring.
Fru talman! Kent Persson har naturligtvis rätt om priset. Det skulle nästan ske en tredubbling av nuvarande uranpriser för att de största kända fyndigheterna i Sverige i dag skulle kunna bli brytbara. Det är mycket möjligt att någonting sådant händer och att det skulle bli ekonomiskt möjligt att bryta det. Jag håller med statsministern om att det är en logisk följd att man ska ha möjlighet att bryta uran i Sverige när man har kärnkraft. Men då måste det också finnas uran som är brytbart. Man måste också följa de miljöregler och de säkerhetsregler som finns. Vi är inte i den situationen. Låt oss ta diskussionen när det blir aktuellt! När det gäller en aktiv näringspolitik är det viktigaste att verka för generellt goda förutsättningar för företagande och ett gott näringslivsklimat. Det handlar om personer med olika idéer om hur man kan lösa viktiga samhällsproblem. För det är när det gäller de viktiga samhällsproblemen som de entreprenöriella möjligheterna finns, och det är dem som entreprenörer ger sig på. Då måste vi verka brett. Då kan vi inte bara bestämma via någon programstruktur för olika branscher att vissa branscher är intressanta men inte andra. Vi måste ha breda generella förutsättningar för företagande. Vi vet inte var de nya storföretagen kommer att växa fram. Med det sagt är det inte ointressant att satsa på de näringar vi redan har, att verka för en god infrastruktur och att verka för att prövning när det gäller miljötillstånd och annan tillståndprövning sker inom rimliga tider så att vi kan utnyttja det strategiska fönster som finns för mineralnäringen.
Fru talman! Det finns ju flera aspekter, och det är ganska intressant. Jag läste om vår näringsminister Annie Lööfs senaste satsning tillsammans med fordonsindustrin. 450 miljoner kastar man in i ett gemensamt forskningsprogram. Det är den typen av samverkan man måste ha, och det är det som vi i Sverige har haft väldigt gott om. Det är det som har lett till att vi har en positiv utveckling i Sverige. Utan statens agerande hade vi inte haft någon järnväg i Sverige. De lånade till järnvägen helt enkelt för att den skulle komma till stånd. Man såg till att de statliga företagen agerade på ett sådant sätt att vi fick en produktiv utveckling av en näring inom verkstadsindustrin. Det visar sig att vi via statliga beslut alltså kan skynda på den tekniska utvecklingen och få nya innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar. Det är det vi måste göra helt enkelt. När det gäller våra kommuner, som i dag står inför en tillväxtboom, är det oerhört viktigt att folk har någonstans att bo. Johan Johansson var inne på det själv. På vilket sätt tänker regeringen hjälpa till att hitta de lösningarna? Du vet lika väl som jag att värdet på en nybyggd fastighet i det inre av Bergslagen eller uppe i delar av Norrland har minskat med 20 procent dagen efter den står färdig. Det är inga som bygger då. Där måste man hitta någon lösning. Vi kan inte ha husvagnscampingsplatser där folk bor under den tid de är verksamma på platsen och sedan flyttar. Då kommer inte detta samhällena till del. Vi måste lösa infrastrukturfrågorna och se till att det finns en grundläggande service. Vi måste ändå ha en regering som stöder den tydliga signalen att det här ska vi lösa på något sätt. Det har vi ju gjort tidigare med investeringsbidrag när det gäller bostäder.
Fru talman! Bostäder är ett stort problem. Nu refererar jag först och främst till Malmfälten och Pajalaområdet. Om 20-25 år står man inför ett nytt beslut om en ny huvudnivå i Kiruna eller Gällivare. Vi har inte en aning om hur mineralpriserna ser ut vid det tillfället. Bara en sådan sak gör att det blir ett svårt investeringsbeslut för den som vill bygga en hyresfastighet eller en villa. Därför är det än viktigare att vi satsar på att bygga upp näringsstrukturer som kan vara ett komplement eller ett alternativ den dag som mineralnäringen eventuellt viker. Vi måste göra det för att få attraktiva samhällen. Nu utesluter inte jag heller att man gör riktade satsningar för att faktiskt få i gång bostadsproduktionen här. Men tar vi Kiruna som ett exempel ser vi att de har liknande inkomster som invånarna på Lidingö. Det finns faktiskt goda möjligheter för dem att investera själva. Det borde finnas större möjligheter för riskvilligt kapital att investera i hyresfastigheter.

Fru talman och alla som lyssnar och tittar! Det finns en stor efterfrågan på metaller och mineraler i världen. Det ser vi inte minst på de höga priserna. Om man tittar på användningen av metaller inom Europeiska unionen kan man konstatera att medlemsländerna står för ungefär en fjärdedel av den globala produktionen. Samtidigt är den egna produktionen inom EU inte mer än 3 procent av den totala produktionen i världen. Dessutom ska tilläggas att många metaller över huvud taget inte produceras i Europa. Sverige är, precis som många har sagt här i talarstolen, ett stort gruvland som är av stor betydelse. Det ser vi inte minst när det gäller järnmalmsproduktionen, där Sverige svarar för nästan all produktion i Europa - 90 procent. Även guld och bly är viktiga metaller som vi exporterar till EU-länderna. Jag skulle vilja ägna lite grann av det här anförandet åt att prata positivt om gruvindustrin och inte bara prata om det som är negativt och alla farhågor. Det är inte oviktigt, men jag tycker att vi också kan tala om det som är bra. Gruvnäringen expanderar som sagt i Sverige. I norra Sverige finns majoriteten av det totala antalet aktiva gruvor som vi har i landet. Ca 90 procent av den svenska gruvproduktionen sker i Kiruna, Malmberget och Aitik. För x antal år sedan användes uttrycket Sista personen från Pajala släcker lyset, eller någonting i den stilen. Det kanske ni känner igen. Människor flyttade från orten. Många såg inte någon framtid där. I dag är det tvärtom. Nu sjuder det av tilltro i Pajala. Tack vare gruvnäringen växer Pajala så det knakar. Jag såg ett nyhetsinslag för några dagar sedan om vad som händer på orten. För några år sedan gapade många lägenheter tomma; om jag inte missminner mig revs en del lägenheter. I dag står 700 personer i kö för en lägenhet. Problemet är att över huvud taget få tag i en bostad och vem som ska bygga de nya lägenheter och bostäder som behövs för att få människor att flytta till Pajala. Vi kommer också att ta fram en mineralstrategi i samverkan med näringslivet och andra intressenter. Min förhoppning och tilltro är just att infrastrukturen också kommer att finnas med här, eftersom också det är en rätt viktig poäng i det hela. LKAB är en av statens guldkalvar, och i Kiruna planeras en omfattande stadsflytt då ännu mer ska brytas från den stora malmkroppen. Det kommer att ge flera tusen arbetstillfällen inom de kommande åren. Utmaningen är att locka arbetskraft och familjer att sätta ned sina bopålar i området. Jag hade förmånen att besöka Kiruna och LKAB med Alliansen i näringsutskottet för några månader sedan. Det var häftigt att lyssna till företrädarna för bolaget som berättade om de framtida satsningarna. Inte minst var det rätt kul och intressant att besöka gruvan. Ett annat framgångsexempel när det gäller gruvnäring är Storumans kommun i mitt hemlän Västerbotten. Här räknar kommunledningen, med det drivande och duktiga kommunalrådet Tomas Mörtsell, med att det kommer att satsas 26 miljarder fram till 2020 på vindkraft, besöksnäring och gruvverksamhet, varav det sistnämnda kommer att stå för 11 miljarder. Detta är försiktigt räknat. Jag träffade nyligen ett gruvföretag som vill expandera i kommunen. Det är Nickel Mountain som vill expandera i Rönnbäcken utanför Tärnaby. Här finns en stor nickelfyndighet, och om satsningen kommer i gång kommer det att ge 550 direkta arbetstillfällen och minst 350 arbeten vad gäller kringverksamhet. Alla satsningar har i dagsläget inte kommit i gång, men Storuman har redan i dag en arbetslöshet under både läns och rikssnittet. Den ligger på 4 procent. Detta beror delvis på sjudande framtidstro. Visst är det rätt fantastiskt! Det tycker man i alla fall i Storuman. Sverige har en av världens bästa kartläggningar av vad som finns i vår berggrund, detta tack vare generös prospektering. Även om brytning inte sker är det bra att veta vad som finns i berggrunden. Dessutom, som några har påpekat, följs en rad metaller och mineraler åt. Hittar man en metall kanske det är en vägvisare till fler. Dock är jag medveten om att prospektering på vissa håll också kan upplevas som ett problem och kan skapa frågor, ibland rädsla för ingrepp och sår i naturen. Just nu pågår en översyn av minerallagen för att öka kommunikationen mellan dem som prospekterar, kommuner och markägare. Det är viktigt att berörda får en tidig information om vad prospekteringen avser och hur den ska genomföras. Det gäller inte minst prospektering efter uran. Prospekteringsföretagen har ett stort ansvar för hur boende i området uppfattar och tolererar verksamheten ifråga. Centerpartiet vill som parti inte att det ska brytas uran i Sverige. Vi säger tydligt nej. Centerpartiet arbetar långsiktigt för att driva igenom det stämmobeslut som partistämman i Åre antog 2011 och som säger att Centerpartiet vill utreda en lagstiftning mot uranbrytning i Sverige. Vi har under årtionden tydligt arbetat mot uranbrytning, och vi använde det kommunala vetot i en skarp situation när vi var med och fattade ett beslut som omöjliggjorde vidare uranbrytning vid Ranstadsverket i Skaraborgs län i mitten av 1970-talet. Centerpartiet kommer att fortsätta att på lokal och nationell nivå arbeta aktivt och långsiktigt för att det inte ska brytas uran i Sverige. Varför väljer då Centerpartiet att inte stödja Miljöpartiets motion med formuleringar som är medvetet snarlika vårt eget stämmobeslut i frågan? Detta är ett tillvägagångssätt som Miljöpartiet använder för att få uppmärksamhet och väcka debatt i frågan. Till viss del kan jag ha förståelse för själva sakfrågan men inte för tillvägagångssättet. Att Centerpartiet i det här läget skulle rösta emot allianskollegerna i utskottet skulle knappast föra oss framåt i arbetet med att få till stånd en utredning om en lagstiftning mot uranbrytning. Det skulle snarare försämra utsikterna för en sådan lagstiftning, då vår position i alliansregeringen skulle försvagas. Vi har en långsiktig energiöverenskommelse, och den har visat att vi, tillsammans med de andra allianspartierna, har gjort skillnad för den svenska miljö och energipolitiken. Vi är inte färdiga med att göra Sverige till ett mer miljövänligt, företagsamt och hållbart land. Det är även inom regeringssamarbetet som vi kommer att fullfölja vårt arbete för att Sverige ska fortsätta att vara ett land där uranbrytning inte sker. Vi har sagt nej till uranbrytning, vi säger nej till uranbrytning och vi kommer att fortsätta att säga nej till uranbrytning i Sverige. Centerpartiet verkar aktivt för att ingen uranbrytning kommer att ske i Sverige och kommer att göra det i regeringsställning.

Fru talman! Centerpartiet har en central position i den debatt vi har haft i dag om uranbrytning eftersom man sitter i den positionen att man kan avgöra frågan. Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslagit ett förbud mot uranbrytning. Centerpartiet har uttryckt att man har precis samma ståndpunkt men väljer att inte rösta för detta förslag. Man väljer att inte göra vad man kan för att få ett förbud mot uranbrytning i Sverige. Tidigare år när Miljöpartiet har motionerat om ett uranbrytningsförbud har centerpartisterna sagt att det har hängt på specifika formuleringar som har gjort att man inte har kunnat ställa sig bakom det man egentligen håller med om. Efter flera år med sådana ursäkter valde Miljöpartiet i år att lägga fram ett precis likadant förslag som Centerpartiet beslutade om på sin egen stämma, nämligen att utreda ett lagstiftat förbud. Nu skyller man på helt andra saker, nämligen att man inte kan ställa sig bakom detta på grund av den regeringsposition man sitter i. Vad vi har sett den senaste veckan är att regeringen inte alltid är enig i vissa frågor. Vi har bland annat sett att Göran Hägglund har blivit överkörd i frågan om insemination av ensamstående kvinnor. Det finns inte alltid en enighet inom regeringen. I den här frågan är det uppenbart att Centerpartiet inte väljer att ställa sig bakom ett förslag som förbjuder brytning av uran. Helena Lindahl säger i sitt anförande att man arbetar långsiktigt för ett förbud i den regeringsposition man har. Jag undrar varför man inte i stället tänker långsiktigt och nu tar chansen att en gång för alla få till ett förbud mot uranbrytning i Sverige. I dag har vi debatten som kommer att leda till en omröstning den 14 mars. Den fråga som jag och många andra runt om i Sverige ställer är: Kommer Centerpartiet att välja makten före miljön?
Fru talman! Jag ska börja med att upprepa det jag har sagt tidigare. Centerpartiet har en tydlig hållning när det gäller uranbrytning. Vi har aldrig accepterat, vi accepterar inte och vi kommer inte att acceptera att uranbrytning sker någonstans i Sverige och inte heller i framtiden. Jag har också varit tydlig med att vi kommer att jobba för att få igenom stämmans beslut på lång sikt. Det kommer vi att göra i regeringen. Jag antar att Lise Nordin och Miljöpartiet blir besvikna, men jag tror att ni har räknat ut att det inte går till så i politiken. Centerpartiets tro är att vi som en stark del av en allians kan göra betydligt mer i en regering än genom att stå utanför och tycka och inte få igenom någonting alls. Jag tänker då mycket på energipolitiken som sådan. Lise Nordin nämnde tidigare att det inte hänt så mycket i energipolitiken. Jag skulle vilja säga tvärtom. Sedan Centerpartiet kom med i regeringen har det hänt väldigt mycket. År 2011 hade vindkraftsproduktionen ökat med 74 procent i jämförelse med året innan. Man räknar med att man kommer att nå målen för 2020 redan 2013. Jag vet inte vad Lise Nordin talar om när det gäller detta. Jag förstår att det kan vara störande att vi inte kommer att rösta för bifall till motionen i dag. Men vi väljer att jobba på sikt. Vi tror att vi kan få igenom mer i regeringen när det gäller just energifrågor. Jag ska vara ärlig och säga att alla här inne vet att om vi skulle rösta för bifall till den motionen i dag skulle vår position och utgångspunkt som ett miljöparti i regeringen försvagas väldigt kraftigt. Det riskerar vi inte. Vi jobbar i regeringsställning. Vi kommer att försöka att göra allt för att se till att uranbrytning inte ska bli av. Centerpartiet är en garant för att det inte ska bli av.
Fru talman! Jag ställer mig frågan: När ska Centerpartiet använda sin position till att föra den politik man säger sig vilja föra? Centerpartiets bidrag i energipolitiken hittills är att man tillåter ny kärnkraft. Även om vindkraften slår rekord, vilket är mycket positivt, har vi i dag en långsammare utbyggnadstakt av förnybart än vad vi haft tidigare. Det går långsammare att nå den potential som Sverige har för förnybar energi. Man låser sig enligt Helena Lindahl i den regeringsposition man har och ställer sig inte bakom ett förbud mot uranbrytning. Det är väldigt tråkigt att Sverige inte nu kan få det förbud mot uranbrytning som Sverige förtjänar. Att jobba via regeringen för att få till ett förbud mot uranbrytning tycks inte särskilt framgångsrikt. Vi har i debatten här i dag hört företrädare för både Folkpartiet och Moderaterna uttala sig positivt om att det kan ske uranbrytning i Sverige. Man har uppenbarligen ingenting emot det. Det är väldigt oklart var regeringen står i fråga om uranbrytning. Det behöver också förtydligas, eftersom det tycks vara oklart, att det är riksdagen som är lagstiftande. Om Centerpartiet ställer sig bakom det rödgröna förslaget om ett uranbrytningsförbud innebär det att vi har en majoritet och att regeringen får i uppdrag att genomföra det beslutet. Så tydligt är det. När Centerpartiet väljer makten före miljön fortsätter oklarheten och det hot som jag vet att också Helena Lindahl har mött på många håll i landet. Vad vi ser under tiden är att vi tappar viktiga gröna jobb för de bygder som i dag står under det ständiga hotet om uranbrytning och inte vågar investera. Sverige förtjänar en tydlighet. Jag vädjar till Centerpartiet att stå upp för den politik som man säger sig driva och stå bakom det förslag som vi nu har lagt fram så att vi en gång för alla kan få ett tydligt förbud mot uranbrytning i Sverige.
Fru talman! Jag förstår att Lise Nordin är frustrerad när jag står här i talarstolen och säger att Centerpartiet inte kommer att rösta för bifall till Miljöpartiets motion. Vi har samma mål, men vi har valt olika vägar att nå det målet. Vi väljer att arbeta i regeringen. Vårt mål i regeringen är att vi ska fasa ut kärnkraften, att kärnkraften ska vara en parentes och att vi ska ersätta den med förnybar energi. Vi vill också att vår position i regeringen ska vara fortsatt stark. Vi har fått igenom enormt mycket när det gäller den förnybara energin. Vi tänker fortsätta att göra detta. Vi har vårt sätt att arbeta på. Jag kan förstå att du känner en frustration över att vi inte säger ja i dag, Lise Nordin. Men jag lovar, Lise Nordin, att Centerpartiet är en garant. När vi sitter starka i regeringen är vi en garant för att det inte blir någon uranbrytning. Jag skulle vilja ställa en fråga till Lise Nordin. Vi har ägnat mycket tid i denna talarstol åt att tala om uran. Jag vill fråga Lise Nordin: Vad tycker du om all den utveckling som sker i de tidigare avfolkningsbygderna i Storuman, Tärnaby, Pajala eller Kiruna? Där händer det otroligt mycket, och människor har en framtidstro. Det finns otroligt många arbetstillfällen att tillgå inom snar framtid. Tycker Lise Nordin att det är dåligt?

Fru talman! Jag gör bara tolkningen igen att det tydligen finns många olikheter när vi diskuterar betänkandet i näringsutskottet. Det är intressant att observera. Den här gången handlar det om uranfrågan för Centerpartiet. Jag kan konstatera att Centern säger att kärnkraft är en parentes, men det finns tydligen ingen bortre gräns när det gäller kärnkraft för detta parti. Jag tänker gå över till det som jag tycker är viktigt i betänkandet. Det handlar om mineralstrategin och om er reservation nr 7, där ni skriver att ni vill lyfta fram och belysa fungerande transporter, kompetensförsörjning, tillståndsprocesser samt kommunens viktiga roll och ansvar att möta behovet - och så vidare. Inte någonstans har jag i detta betänkande kunnat läsa vad politiken är och vilken roll och vilket ansvar regeringen har för de viktiga näringsfrågor som vi pratar om. Det finns inte en enda mening om vad som är regeringens ansvar. Av alla de områden som ni vill belysa vill jag särskilt ta upp kompetensförsörjningen till näringen. Jag skulle vilja veta hur Centerpartiet ser på detta. Vi vet att det är gigantiskt mycket arbetskraft som ska till. Vi pratar om 5 000 enbart i Västerbotten. När vi lägger till alla områden i hela Sverige rör det sig säkert om det dubbla. Om vi ska multiplicera detta med kringnäringarna handlar det kanske om 20 000 jobb som måste till i slutändan, och det ganska snabbt. Hur tänker Centerpartiet när det gäller kompetensförsörjningen?
Fru talman! Först vill jag be Lise Nordin om ursäkt. Jag var så uppjagad i min debatt att jag glömde bort att du inte hade en replik till. Du kunde alltså inte svara, så jag ber om ursäkt. När det gäller kärnkraften, Karin Åström, tror jag att Socialdemokraterna har en egen läxa att göra. Du säger att det inte finns någon bortre gräns för Centerpartiet när det gäller kärnkraften. Jag skulle vilja veta var Socialdemokraterna står när det gäller kärnkraften. Kongressbeslutet säger en sak, och Stefan Löfven säger i tidningar en helt annan. Dessutom sträcker ni ut handen för att diskutera en långsiktig energiöverenskommelse. Mitt förslag till er är att ni kanske drar er tillbaka och i stället först försöker diskutera internt vad ni vill. Jag håller med Karin Åström om att infrastrukturen är en stor utmaning när det gäller mineralstrategin. Det handlar då inte bara om vägar och järnvägar utan även om boende, service och skolor. Som mina eminenta kolleger tidigare har nämnt pågår det nu arbete med en mineralstrategi på Näringsdepartementet. Jag litar på mina kolleger på Näringsdepartementet. De kommer att ta upp dessa frågor. Det kan ju inte ha gått någon obemärkt förbi att det nu står 700 personer i kö för en lägenhet i Pajala eller att Norrbotniabanan definitivt måste byggas. Det handlar framför allt om malmen, om billigare transporter och om miljön. Detta kommer också att bidra till en bättre ekonomi när det gäller hanteringen. Det påverkar hela Sveriges ekonomi. Jag tror inte att Karin Åström behöver oroa sig, för det gör inte jag. Jag litar på mina kolleger på Näringsdepartementet.
Fru talman! Det känns säkert bra för dig att du litar på dina kolleger på Näringsdepartementet, Helena Lindahl. Men jag måste säga att näringen länge har efterlyst rätt utbildad arbetskraft. Utbildad arbetskraft är en av de frågor som alltid tas upp när vi åker omkring och möter hela mineralnäringen. I det här läget kan jag definitivt inte lita på den regering vi nu har. Vad är gjort? Som vi kunde höra i ett inlägg under frågestunden har inte näringsministern lagt fram ett enda förslag och inte en enda proposition. Det finns inte något förslag i näringsutskottet på åtgärder för hur man ska se till att näringen får försörjning. Arbetsmarknadsministern stod här för en stund sedan och berättade att hon hade besökt bland annat Kiruna. Hon talade om det enormt stora arbetskraftsbehov man har där uppe. Det har man också i resten av landets mineralnäringskommuner. Men var är ansvaret? Förlåt, men Helena Lindahl måste ju som centerpartist veta om att dessa näringar befinner sig i ganska små och svaga kommuner med svaga budgetar som över huvud taget inte själva har möjlighet att se till att ordna kompetensförsörjningen till den näring som växer i kommunerna. Var finns ansvaret och initiativet för att se till att rätt utbildad arbetskraft kommer? Vi får rapporter, senast i dag, om att allt fler ungdomar trycks in i fas 3, vilket aldrig någonsin var meningen. Och detta ökar. Var finns ert ansvar för att utbilda den arbetskraft som näringen behöver?
Fru talman! Karin Åström får det att framstå som att regeringen står helt handfallen och inte är medveten om vilka satsningar och vilka utmaningar som finns i norra Sverige. Jag vill påminna Karin Åström om att jag är en av de regeringsföreträdare som bor i norra Sverige, och jag ser positivt på den utveckling som sker. Jag tycker att det är synd att Karin Åström inte tar tillfället i akt att marknadsföra denna del av landet. Självfallet har vi utmaningar, men jag skulle tycka att det vore positivt om Karin Åström kunde stå i talarstolen och tala om vad som händer i Storuman, i Tärnaby, i Kiruna och i Pajala. Jag tänker på all den framtidstro som finns där och på alla de människor som ser på framtiden på ett helt annat sätt. Det finns utmaningar, men jag tycker inte om att Karin Åström står i talarstolen och säger att vi inte har något ansvar och att vi inte tar något initiativ. Näringsminister Annie Lööf har suttit som minister i fyra månader. Ni må förlåta henne, men jag tror att hon har ganska många saker på sitt bord. Jag vet mycket väl att hon tar dessa frågor på stort allvar. Låt oss invänta mineralstrategin! Som centerpartist tror jag på decentralisering, det vill säga att man ska tala med de människor som det berör. Man ska alltså tala med näringslivet, med enskilda, med facket och med andra som Karin Åström tidigare har nämnt. Vad är det då för fel? Om vi talar med dem och dessutom får inspel tror jag att de kommer att säga samma sak som Karin Åström just har nämnt. Att regeringen sedan skulle ignorera det känns nästan overkligt för mig. Även om det är en allvarlig sak som du talar om, Karin Åström, tycker jag inte att du ska försöka måla och bygga upp ett luftslott. Regeringen tar detta på allvar.

Fru talman! Vi har hört många här tala om gruvindustrin i Sverige. De allra flesta har välkomnat den gruvboom som vi nu ser och alla de positiva effekter som vi kan utvinna för det svenska folkhushållet genom den stora efterfrågan som finns på mineraler från Sverige. I takt med att den globala efterfrågan på mineraler och metaller ökar intar gruvnäringen en allt viktigare roll för hela den svenska tillväxten, ekonomin och folkhushållet. Sverige är i dag en framstående gruvnation som svarar för mer än 90 procent av järnmalmsproduktionen inom Europeiska unionen. Ändå finns det fortfarande en stor potential för ytterligare utvinning av malm och mineral som behövs för produktion av inte minst högteknologiska produkter. Vi har också hört talas om att några av landets allra största industriinvesteringar sker just i denna industri. Detta skapar möjligheter till nya arbetstillfällen, framför allt i glesbygden. Vi har hört talas om siffror från Arbetsförmedlingen som säger att enbart i Norrbotten behöver ungefär 5 000 personer rekryteras. För stora delar av de glest befolkade länen är detta mycket goda nyheter som förbättrar möjligheterna att utveckla bygderna och skapa sysselsättning och välfärd. Vi politiker kan möjliggöra långsiktiga gynnsamma förutsättningar för näringen och därmed kvalificerade jobb i områden som har demografiska utmaningar och en omfattande arbetslöshet. Det är klart att jag själv som kristdemokrat vill bidra till att stärka den viktiga basnäringen - i det här fallet gruvnäringen - och därmed förbättra möjligheterna att leva och bo i delar av den svenska glesbygden. Samtidigt måste vi ta vårt förvaltaransvar på största allvar och värna om miljö och klimat. Prospektering och utvinning enligt minerallagen, som många har diskuterat här i dag, omgärdas av mycket stränga miljöhänsyn enligt miljöbalken. Försiktighetsprincipen ska självfallet gälla. Staten tar också ett stort eget ansvar för den pågående utvidgningen av gruvverksamheten genom att vi gemensamt äger det största svenska gruvbolaget, LKAB, som förväntas ta ansvar för miljömässig hållbarhet likaväl som för social hållbarhet. Det här innefattar bland annat stadsomvandlingen i Kiruna och Malmberget. Alliansregeringen har tagit ett helhetsgrepp på de mineralpolitiska frågorna och gruvnäringen. Under 2012 arbetar regeringen med att ta fram en strategi för ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av Sveriges mineralresurser. Den här strategin ska presenteras i slutet av året. Regeringen för också en nära dialog med berörda aktörer från den offentliga sidan, från näringslivet och från det civila samhället. I stora delar råder det en samsyn mellan allianspartierna och Socialdemokraterna vad gäller framtagandet av en nationell strategi. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för gruvnäringen att växa och skapa nya arbetstillfällen anser allianspartierna i utskottet, precis som oppositionen, att en fungerande infrastruktur är mycket viktig, att kompetensförsörjning är en av de allra viktigaste frågorna och att tillståndsprocesser och offentlig service är helt avgörande för att detta ska lyckas. Allianspartierna tillstyrker också delvis Socialdemokraternas motion om ett program för gruv och mineralindustrin. Man kan naturligtvis alltid diskutera vad det är för skillnad på ett program och en strategi. Jag ska återkomma till det. Som vi har hört har det redan tagits viktiga initiativ, till exempel en översyn av minerallagen. Våren 2011 lämnade riksdagen också ett tillkännagivande till regeringen om en översyn som syftar till att markägare och kommuner med ökad tydlighet och effektivitet ska få tidig information om vad en prospektering avser och hur den ska genomföras. Jag tycker att vi här nådde en blocköverskridande samsyn mellan allianspartierna och Socialdemokraterna när det gäller de mineralpolitiska frågorna i alla avseenden utom ett, nämligen uranbrytningen. Den här överenskommelsen innefattade också att Socialdemokraterna är välkomna att vara med och utarbeta den mineralstrategi som regeringen nu arbetar med, som SGU har lagt grunden till och som vi gemensamt ska jobba med. Fru talman! Jag ser inte de stora skillnaderna mellan det som ska stå i denna mineralstrategi och det som ska stå i det program som anförs i motionen. Man får nästan ha målfoto om man ska se några skillnader. Jag rekommenderar ledamöterna att läsa den reservation, nr 7, som Alliansen har skrivit. Där står det. Det är nästan ordagrant. Vi talar till och med om att regeringen måste vara skyndsam i den här processen. Vi är dock inte riktigt lika slängiga som oppositionen är i sin motion i den text som finns i majoritetens ställningstagande. Jag skulle vilja säga att vi har med samtliga de element som handlar om kompetensförsörjning, kommunernas ansvar, infrastrukturens betydelse och samverkan mellan industrin, akademien och andra delar av den offentliga sektorn. Regeringen tillsatte, som vi också har hört här i debatten, en utredare som ska presentera sitt resultat under senare delen av våren 2012. Låt mig i det sammanhanget också påminna om att expropriationslagens ersättningsregler ändrades 2010. Genom den ändringen stärktes fastighetsägarnas ställning och därigenom också äganderätten. Det var ett mycket viktigt steg som togs. Mot bakgrund av det vill jag yrka avslag på samtliga motioner som handlar om ändringar i minerallagen. När det gäller prospektering efter uran yrkar jag avslag på de motioner som finns med förslag om moratorium, kommunal vetorätt och andra begränsningar i prospekteringen. Ett förbud mot prospektering efter uran skulle skada näringen och hämma förutsättningarna att hitta andra brytvärda mineral. Detta har varit föremål för diskussion här i kammaren, så jag fördjupar mig inte i det. Vi i utskottet har inte hittat några skäl för kommuners vetorätt mot prospektering. Vi har letat i era förslag, och vi kan inte hitta några skäl att införa en sådan eftersom prospekteringen redan i dag omfattas av mycket strikta miljörestriktioner. Samtidigt pågår det en översyn av minerallagen som ska ge markägare, sakägare och kommuner ännu bättre information om prospekteringarna. På så sätt stärker vi både de enskilda markägarna och kommunerna i de här processerna. Det enda rimliga och logiska är ju att vi avvaktar den här översynen av lagen innan det blir tal om nya ageranden i fråga om prospekteringsvillkoren. Sedan har vi motionärer från Socialdemokraterna och Miljöpartiet som framför krav på förbud mot uranbrytning. Det är i grunden en möjlig ståndpunkt, men jag tycker att den har vissa moraliska utmaningar för ett land som till över 40 procent av sin elförsörjning är beroende av den närmast klimatneutrala kärnkraften. Jag tycker att det blir lite svårt att få ihop den ekvationen. Majoriteten i utskottet kan inte upptäcka att oppositionen har fört fram någon ny information som ger anledning till en omprövning av de ställningstaganden som utskottet tidigare har gjort i den här frågan. Jag tycker att det är helt klart att brytning av uran omgärdas av mycket strikta miljörestriktioner. Det krävs tillstånd med särskilda prövningar både från regeringen och från den berörda kommunen. Därmed, fru talman, yrkar jag också avslag på motionerna om förbud mot uranbrytning.

Fru talman! Kristdemokraterna har tidigare uppgett att man är emot uranbrytning, bland annat när Naturskyddsföreningen frågade. Då sade man att om frågan skulle komma upp skulle Kristdemokraterna rösta för ett förbud. Min fråga är: Vad är det som har gjort att ni har bytt ståndpunkt? Har det kommit någon ny information som gör att Kristdemokraterna i dag är beredda att acceptera uranbrytning? Jag ser snarare att det är tvärtom, det vill säga att skälen att förbjuda uranbrytning har stärkts. Vi har flera tillstånd i Sverige för företag som vill bryta uran. Vi har fått allt fler rapporter om miljö och hälsoproblem i de länder där man i dag bryter uran. Jag anser att skälen för att Sverige ska ta en tydlig ståndpunkt och säga nej till uranbrytning snarare har stärkts. Det är Miljöpartiets bedömning att uranbrytning inte kan ske på ett acceptabelt sätt utifrån ett miljö och hälsoperspektiv. Jag är nyfiken på om Mats Odell har något exempel på något ställe runt om i världen där man har lyckats bryta uran utan att de katastrofala miljö och hälsoeffekter som den här brytningen medför har uppstått. Jag har inte hittat något exempel på att man någonsin har lyckats med uranbrytning på ett acceptabelt sätt. En analys av situationen i världen visar snarare att det i dag bara bryts uran i de områden där det bor svaga grupper. Det handlar om länder som Namibia och Kazakstan. Det finns också stor brytning i länder som Australien och Kanada, som ju är utvecklade länder, men det sker enbart i områden där ursprungsbefolkningen bor. Mina frågor till Mats Odell är: Vad är det som har gjort att Kristdemokraterna har ändrat ståndpunkt och numera tycker att uranbrytning är acceptabelt? Finns det något exempel runt om i världen där man någonsin har lyckats bryta uran på ett miljö och hälsomässigt acceptabelt vis?
Fru talman! Det har inte tillkommit någon ny information i den här frågan. Vi har tidigare hört från andra alliansföreträdare hur osannolik en sådan uranbrytning skulle vara mot bakgrund av den mycket låga uranhalten i den malm som finns i de fyndigheter som i dag är kända i Sverige. Det är fullständigt osannolikt. Men om det skulle ske skulle det göra det efter att folket i närområdet har sagt ja till detta, efter att regeringen har sagt ja och efter att våra miljömyndigheter har kunnat försäkra sig om att det sker under sådana miljömässiga omständigheter att det är acceptabelt. Det, Lise Nordin, är bakgrunden till Kristdemokraternas ståndpunkt.
Fru talman! Än en gång får vi höra att det regelverk som finns garanterar att det inte sker någon uranbrytning på ett oacceptabelt sätt. Om vi kan vara säkra på att det inte blir någon smutsig hantering, kan vi då inte för tydlighetens skull enas om ett förbud mot uranbrytning? Det finns en oro på många håll i landet. Vi har hört från kolleger till Mats Odell att den oron är obefogad. Om vi hypotetiskt säger att den är obefogad, varför då låta de här bygderna leva i den oron? Om man är trygg i att det inte kommer att bli någon brytning, kan man då inte lagstifta om det så att alla vet vad som gäller och de här människornas oro tas på allvar? Vi ser konsekvenser i många av de här bygderna redan i dag. Vi behöver inte vänta tills det kommer en ansökan om att bryta. Redan prospekteringsfasen leder till att satsningar på förnybar energi, turism och gröna näringar läggs ned. Mats Odell säger i sin replik att det är en moralisk utmaning, för vi behöver uran till kärnkraften. För oss som vill avveckla kärnkraften är det inte ett moraliskt problem, men varifrån uranet ska komma är en öm punkt för alla partier som accepterar kärnkraft. Den energiöverenskommelse som regeringspartierna nu har lyft fram accepterar att det byggs ny kärnkraft i Sverige. Den kärnkraften behöver uran. Vad är Kristdemokraternas svar på var det här uranet ska komma från? Om man inte anser att det är moraliskt accepterat att köpa från de här utsatta områdena i världen, anser man då att det är mer moraliskt att vi ska bryta uranet i Sverige?
Fru talman! Jag uppfattar Lise Nordin och Miljöpartiet som teknikpessimister. Ni är oroliga för det som händer. Det är bra. Men att vara pessimistisk inför framtiden och möjligheterna att hitta nya lösningar är inte bra. Jag hörde i går eller om det var i förrgår på radio om forskningen på KTH om de nya smarta möjligheterna att använda det utbrända kärnbränslet för den nya generationen som är betydligt miljövänligare och som inte alls har de risker som vi förknippar med de kärnkraftsgenerationer som finns i dag. Att principiellt säga nej till saker och ting kan man naturligtvis ägna sig åt om man vill ta korta vägar och skaffa sig snabba poäng. Vad vi tycker är viktigt är att verksamheter som ska finnas ska vara förenliga med god miljö och med god hälsa. Sverige är väldigt framgångsrikt på de här områdena. Vi ligger långt framme när det gäller djurskydd och miljöarbete, och vi kommer icke i vårt land att släppa fram en smutsig brytning av några metaller. Oavsett om de strålar eller inte strålar kommer vi att se till, genom våra myndigheter och de befolkningar som finns i kommunerna som faktiskt har vetorätt mot detta, att en smutsig brytning inte släpps fram. Detta är för oss den linje som vi tycker är moraliskt rimlig att försvara.

Fru talman! Vi noterade tidigare i replikskiftena att det trots allt finns en oenighet i vissa frågor då det gäller mineralbetänkandet. Det kan vi konstatera igen. Jag kan tycka att det är lite bekymmersamt med de rykten som kommer ut om att vi har en försenad forsknings och innovationsproposition framför oss, alltså att den inte kommer att komma ut till hösten. Just forskning och innovation är ett oerhört viktigt område för hela den här näringen. Vi pratar om gruvor och mindre kommuner där man har lägre sysselsättning. Det vi vill göra med den här näringen i och med det mineralstrategiska programmet är att gå vidare och gå lite längre. Vi pratar om satsningar på att vidareförädla. Vi pratar om mineralindustrin, och då kommer det plötsligt att omfatta hela Sverige, för mineralindustrin finns i Småland, Skåne, Västra Götaland, Stockholm och lite varstans. Det är det steget vi vill ta. I den diskussionen är innovationsfrågan oerhört viktig. Men, Mats Odell, när man läser vår utskottsmajoritetstext och jämför den med er reservation 7 kan man tycka att vi pratar väldigt mycket om samma saker. Du nickar och håller med, men jag vill fråga: Vad var det egentligen som gjorde att vi faktiskt inte kunde få ett enigt utskott i den här så viktiga frågan?
Fru talman! Vi tyckte att ni hade en del onödigt slängiga skrivningar som mest var politisk retorik. Vi har med det mesta, och som jag sade, när det gäller att regeringen inte får vara saktfärdig skriver vi: "Avslutningsvis vill vi understryka vikten av att regeringen skyndsamt hanterar det vi har anfört ovan." Om du, Karin Åström, går igenom er text och jämför med vår kommer du att se att vi har allting med. Jag hoppas mot den här bakgrunden att vi ska kunna fullfölja det som jag och Lars Johansson diskuterar, nämligen att vi vill jobba tillsammans. Det här är en så viktig sak, och det är en väldigt positiv signal om vi kan vara eniga. Vi gjorde nyligen ett bra besök i det nygamla Gruvsverige där man nu öppnar gruvor igen i Dalarna, Värmland och Bergslagen. Jag tycker att det blev en samstämmighet då. Låt oss bygga vidare på den! Vi tillstyrker er motion, delvis, utom de här, som vi tycker, lite onödiga slängarna. Vi har samma inriktning att här får man icke dra benen efter sig. Det är en snabb process som nu pågår. Det är miljarder som investeras av privat kapital i de här regionerna, och det är viktigt att vi får snabba och tydliga besked. Tänk om vi tillsammans kunde säga att nu sätter vi oss ned och jobbar med detta och lägger manken till så att det blir tydliga besked som kan leda till det som Karin Åström pratar om, nämligen att vi går vidare och kommer längre så att mineralindustrin kan känna att här finns en bred samstämmighet om hur det här ska hanteras. Vi har lite olika uppfattningar när det gäller om man ska förbjuda uranbrytning eller inte. Vi säger att ska den förekomma ska den vara sådan att den accepteras av de närboende. Låt oss titta på det som förenar mer än det som skiljer i det här avseendet!
Fru talman! Slängiga skrivningar, säger Mats Odell. Vi tycker också att det hade varit bra om vi i utskottet hade kunnat få ett gemensamt ställningstagande just när det gäller de mineralstrategiska programmen. Jag vet inte om du menar att de slängiga skrivningarna är de där vi skriver att vi tycker att det ska vara en aktiv politisk medverkan. Det är ungefär det som skiljer texterna åt. Vi skriver att en aktiv politisk medverkan också innebär att politiken måste gå in och ta ansvar för en mängd frågor som faktiskt behöver lösas för att vi ska få fart på tillväxten inom det här området. Jag tycker att det är bekymmersamt när borgerliga ministrar och företrädare åker ut i landet och besöker kommuner och ger en klapp på axeln och säger: Ni jobbar jättebra, men det blir inget stöd, för marknaden ska sköta det. Det är så man har sagt i de kommuner som har besökts, och det tycker jag är bekymmersamt. Då tar inte politiken ansvar, utan då tycker jag att hela regeringen sätter sig på läktaren och tittar på. Det är inte vad vi menar med att ha en aktiv mineralstrategi för framtiden. Vi vill betydligt mycket mer.
Fru talman! Egentligen finns det goda förutsättningar bortom de verbala skillnaderna. Det finns säkert vissa politiska skillnader i detta också, men de är i sammanhanget små. Det som förenar är mycket större. Därför hoppas jag att vi tillsammans ska kunna titta på det, precis som vi kommit överens om. Jag har ingenting emot att även andra partier från oppositionen deltar för att få till stånd den enighet som faktiskt finns i dessa texter. Sedan är frågan hur långt man ska gå. Jag vet att Socialdemokraterna gärna vill se branschprogram. Vad är ett branschprogram? De har anslagit pengar till det. Det har vid en tidigare behandling avslagits av kammaren. De pengarna finns inte, alltså sätter vi oss ned med de pengar vi har och tittar på detta. Det tycker jag vore i det här läget det mest konstruktiva att göra. Det har varit en bra debatt. Skiljelinjen går egentligen vid hur vi ser på kärnkraften och de bränslen som den behöver. När det däremot handlar om gruvnäringen i Sverige och dess möjlighet att utvecklas finns en stor samstämmighet. Låt oss ta vara på den och lägga undan de formuleringsskillnader som finns. Jag tror att det skulle vara en mycket positiv signal.

Fru talman! Det var intressant att lyssna på Mats Odells anförande. Flörten med Socialdemokraterna var ganska uppenbar och intressant att höra. Jag lyssnade på samma radioprogram som Mats Odell, Vetenskapsradion , sent i går kväll. Det är möjligt att vi kom fram till olika slutsatser efter att ha lyssnat på det. Skillnaden mellan oss är att Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften, och då är det logiskt att vi också säger nej till uranbrytning. Det är därför vi driver frågan, för att den kopplingen är så tydlig. Kopplingen är dessutom tydlig till utveckling av atomvapen. Vi ser det i Iran i dag och kan med rätta känna oro över den utveckling som deras kärnkraftsprogram innebär. När det talas om brytning av uran måste jag än en gång påminna om att vi har brutit uran i Sverige. Det gjorde vi på 50-talet. Orsaken till det var att vi startade upp ett atomvapenprogram. Vi bröt uran för att ha det till svenska atomvapen, inte till någon fredlig kärnkraft. Därför ser vi från Vänsterpartiets sida så pass allvarligt på det. Sedan gällde det gruvbrytningen. Jag kommer från en gammal gruvort, Norberg. Redan när man hör de vackra namnen - Riddarhyttan, Skinnskatteberg - får man en bild av vad det är för bas vi vilar på. Gruvbrytning är särdeles miljöpåverkande. Vi har sett det i våra röda sjöar i min hemtrakt. I dag är de inte längre röda, men gräver man i botten på dem ligger skiktet där och har därmed också en miljöpåverkan. Därför är det viktigt att vi har det förvaltaransvar som jag tänkte ta upp i min nästa replik.
Fru talman! Jag respekterar Vänsterpartiets och andra partiers vilja att söka mandat för att avveckla kärnkraften, absolut, och jag accepterar att det kan få till följd att man inte vill tillåta uranbrytning. Oberoende av om man vill tillåta uranbrytning eller inte är det mycket osannolikt att det kommer att ske i Sverige. Om det kommer att ske blir det under miljömässigt betryggande förhållanden. Vår lagstiftning garanterar att det ska vara så, annars blir det ingenting. Folk som bor runt omkring ska godkänna det, i annat fall blir det nej. Atomvapenprogram - ja, det fanns, men Kent Persson och jag måste väl vara överens om att det inte är någon utveckling av atomvapen på gång i Sverige. Det kan vi glömma, tycker jag. Visst är gruvbrytning miljöpåverkande, men vi är ändå beredda att göra det. Vi flyttar en hel stad - det skulle jag vilja kalla miljöpåverkan i megaklass - för att vi anser det vara värt att flytta den. Det är avvägningen mellan dessa intressen som ska göras av våra myndigheter och medborgare så att det blir en balans. Det ska bli en ekologisk balans, en balans mellan olika intressen, så att vi kan fortsätta att utveckla de rika naturtillgångar som vi har i vårt stora och glest befolkade land. Vi är väl försedda och lyckligt lottade när det gäller naturtillgångar i vårt land. Skogen och malmen är själva ryggraden i den svenska välfärdsutvecklingen. Låt oss därför gemensamt förvalta dem. Jag tror att det finns goda förutsättningar för det.
Fru talman! Jag delar den uppfattningen och lyfte också fram det i mitt anförande. Därför är det viktigt att ha ett förvaltarskap som är långsiktigt och inte bara innebär rovdrift av våra naturtillgångar. Det måste också finnas en acceptans i de berörda kommunerna så att de känner att de får del av de vinster som gruvbolagen genererar. Tidigare fanns en kronoandel där en del av vinsten från gruvbrytningen gick tillbaka till staten eller kommunerna. Man kan tänka sig olika lösningar. Det skulle vara ett sätt att verkligen se till att de resurser som skapas kommer dem till godo. Den lagstiftningen är oerhört gammal. Redan i Magnus Erikssons privilegiebrev på 1300-talet talade man om vad bergsmännen fick och inte fick göra, vem som hade rätt att bryta malm. Det är alltså en tradition vi haft under mycket lång tid. Låt oss se på möjligheten att förstärka den. Vi ska bruka utan att förbruka. Vi måste ta miljöhänsyn, och vi måste se till att även kommande generationer kan glädjas åt våra mineraltillgångar. Därför måste vi ha en strategi för vem som har äganderätten. Kan vi, som i dag, låta andra stater exploatera våra naturresurser rakt av, utan restriktioner? Vi har inte den möjligheten i Kuwait vad gäller deras olja, de säger blankt nej, och inte i Kina heller. Men i Sverige är det i dag öppet hus - varsågod, kom och exploatera, marken är i princip gratis. Om vi kan tänkas diskutera någon form av strategi för hur vi ska bevara och behålla någonting till våra barn och barnbarn är jag med på det. För övrigt kommer jag att lämna över Vänsterpartiets mineralstrategi om fyra veckor.
Fru talman! Jag uppskattar Kent Perssons omsorg om miljön och möjligheten för våra barn och barnbarn att få del av de resurser som finns i den svenska berggrunden. Som jag nämnde i mitt anförande har vi på gång en översyn av minerallagen som ger markägare och kommuner, och andra sakägare, bättre förutsättningar och även stärker äganderätten. Det är viktigt att detta kan fullföljas och att vi hittar mekanismer i den mineralstrategi som nu ska utarbetas som skapar ännu bättre förutsättningar för att kunna gå vidare från generation till generation.

Fru talman! Det har varit intressant att följa debatten om uranbrytning. Jag vet att många följer debatten via olika medier. Egentligen är det en pågående debatt om just uranbrytning, som många hoppas ska få ett slut. Man sätter sin förhoppning till oss i denna kammare, att vi ska fatta det kloka beslutet att förbjuda uranbrytning. Det finns inget län i Sverige med så många pågående prospekteringar som Jämtland. Bara i Bergs kommun pågick ett trettiotal prospekteringar så sent som för ett år sedan. Nu har de blivit något färre. Man letar mer eller mindre öppet efter uran. Redan prospekteringarna är ett stort ingrepp i naturen, och tanken på en urangruva i dessa trakter, vid kanten av Storsjön, skrämmer många. Det handlar inte bara om att en gruva skulle innebära oerhörda ingrepp i naturen i form av dagbrott, dammar och slagghögar, något som aldrig kan återställas i ursprungligt skick, utan också om de konsekvenser för miljön som det skulle innebära i form av stora mängder lakrester som ska pumpas ut i dammarna i anslutning till gruvan. I dessa lakrester finns uranets naturliga sönderfallsprodukter kvar, bland annat radium, som bildar radongas. Avfallet förblir radioaktivt under oöverskådlig tid, och lakrester innehåller ofta även andra giftiga tungmetaller. Risken för att dessa sipprar ned i Storsjön, som är gemensam vattentäkt för Östersunds, Åre, Krokoms och Bergs kommuner, är stor. Det skrämmer och oroar alla oss som bor i det län som i dag står i fokus för gruvbolagen. Eva Flyborg med flera har tidigare i dagens debatt hävdat att ingen vill bryta uran, att det inte finns någon som helst vilja eller något intresse från gruvbolaget att sätta det i verket. Men det stämmer inte. Continental Precious Minerals har redovisat ett konkret gruvprojekt för utvinning av uran och andra metaller norr om Ovikens kyrkby i Jämtland. Man planerar en provbrytning och har tecknat ett arrendeavtal med markägaren. Nu har man en sluten pilotanläggning för provanrikning av uran i ett 200 gånger 1 000 meter stort projekteringsområde. Det har godkänts av länsstyrelsen men överklagats av Bergs kommun. Det avslogs också av mark och miljödomstolen. Nu har man överklagat till hovrätten. Det är mot den bakgrunden jag och min bänkkamrat från Jämtland Gunnar Sandberg skrev motionen där vi föreslår ett förbud mot uranbrytning. Vi socialdemokrater har sagt nej till uranbrytning under många år. Vi har också slagit fast att vi inte tänker medverka till att uran bryts i Sverige. Därför kan vi inte göra annat än att ställa oss bakom och vara glada över den reservation vi har i dag och som kammaren har att ta ställning till den 14 mars. Tyvärr är inte beskedet från nuvarande regering detsamma, snarare tvärtom. Det är inte så konstigt att gruvbolagen vädrar morgonluft. Det är just därför man lägger ut miljonbelopp på att prospektera. Man tror på en framtida brytning. Man slänger inte pengarna i sjön för att man tycker att det är roligt att springa i Jämtlands skogar och provborra, utan man har förhoppningen att det ska ge utdelning. Vi har i dag diskuterat kommunernas veto mot en eventuell gruva i respektive kommun. Men vi anser att det inte är skydd nog. Frågan är för viktig för att det ska beslutas på kommunal nivå. Just i Jämtland blir det uppenbart att detta inte räcker, då en gruva i en kommun som till exempel Berg kan komma att påverka alla kommuner kring Storsjön, medan ingen av dessa kan vara med och säga nej till en gruva. Jag skulle naturligtvis vilja se ett större lokalt inflytande över prospekteringarna och en ökad informationsskyldighet, så jag välkomnar den utredning som nu pågår. Men det som är viktigast just nu är att vi får en lagstiftning som förbjuder uranbrytning. Därför var jag så glad innan debatten började. Vi har en reservation som det rimligtvis borde finnas en majoritet för, då Centerpartiet i höstas i Jämtland på sin senaste partistämma slog fast att man ska verka för att utreda möjligheterna till en nationell lagstiftning om uranbrytning, vilket vår reservation också föreslår. Därför beklagar jag verkligen det besked som lämnades i dag från Centerpartiet. Fru talman! Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag lyssnar på Centerpartiets Helena Lindahls argumentation om varför man inte följer centerstämmans beslut. Man ser sig fortfarande som en stark part i alliansregeringen, men man fick sälja sin gröna själ när regeringen skrotade den tidigare energiöverenskommelsen och öppnade för nya kärnkraftverk. Nu väljer man att inte rösta för en reservation som skulle innebära ett förbud mot uranbrytning inom kort, inte långsiktigt. Jag kan lova er att de i Jämtland som i dag lever med prospekteringarna och hotet om en gruva inte nöjer sig med en långsiktig lösning utan vill se ett beslut den 14 mars. Det här gör Centerpartiet genom att säga att man vill ha kvar en stark position i regeringen, när det är så uppenbart att man är överkörd. Den gröna kilen i den orange Alliansen är för länge sedan borta. Just nu är det tyvärr så att Centerpartiet går emot sina medlemmars vilja och fortsätter att vara en garant för att det inte ska bli ett lagstadgat beslut mot uranbrytning. Det är många som känner sig svikna, inte minst hemma i Jämtland. Men det finns tid att ändra sig. Det är två veckor till omröstningen. Jag hoppas att vi får en majoritet som går helt i linje med majoriteten av partierna i riksdagen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut under punkt 5. Jag tycker att det är ett mycket klokt beslut. Jag har jobbat inom gruvnäringen i 26 år inom olika områden och bor i en gruvkommun. Jag vet betydelsen av ett sammanhållet gruvprogram. Fackföreningar och gruvföretagen har under en lång tid jobbat aktivt tillsammans med strategiska frågor som berör gruvnäringen och dess tillväxtmöjligheter. Samarbetet har handlat om investeringar, energifrågor, miljöfrågor och inte minst utbildningsfrågor. Det har inneburit att vi inte bara tryggat jobb utan även skapat hållbara och nya jobb som ger en framtidstro. Jag har fått se och uppleva glädjen i kommuner, samhällen och byar som fått nya möjligheter tack vare gruvnäringen. Jag har fått se hur ungdomars ögon på nytt fått tro på framtiden och hopp om ett riktigt jobb och en möjlighet till att bli självständig. Trots att fackföreningarna och gruvföretagen arbetat aktivt och gemensamt med dessa frågor räcker det inte, för det krävs politiska beslut. Regeringen måste hjälpa till om tillväxten ska fortsätta. Gruvindustrin har målet att fördubbla produktionen fram till 2020. Det är en kraftig satsning på tillväxt som skapar tusentals nya arbetstillfällen över hela landet. Andelen anställda i gruvnäringen är den största på 20 år samtidigt som gruvnäringen är Sveriges mest expansiva bransch. De uppskattade investeringarna under de kommande fem åren kan uppgå till 50 miljarder kronor. Exporten av metaller och mineralprodukter ökar kraftigt. Det betyder stora intäkter för statskassan, nya jobb, ökad forskning och teknikutveckling. I takt med att världen blir rikare och fler får ta del av välståndet pekar alla prognoser på en fortsatt efterfrågan på råvaror. Vi kan se hur andra länder agerar snabbt för att tillvarata dessa möjligheter. Det är viktigt att gruvföretagen kan få och får förutsättningar för att växa. Annars riskerar man att bli marginaliserad. Regeringens nuvarande mineralstrategi räcker inte till. Det kommer snabbt att krävas ytterligare insatser för att ta till vara det investeringsfönster som nu är vidöppet. Utskottets förslag till beslut innebär ett samlat program för gruv och mineralindustrins avgörande områden. Ett av dessa områden är tillståndsprocesser. Det finns stora möjligheter att förenkla tillståndsprocessen utan att sänka ambitionerna avseende miljöskydd. Ett annat är betydelsen av välutbildad arbetskraft. På kort sikt behöver gruvbranschen nyanställa ca 5 000 personer. Moderna gruvarbeten är högkvalificerade och ställer särskilda krav på utbildning. Ytterligare ett område är infrastruktur. Gruvornas konkurrenskraft är beroende av en väl fungerande infrastruktur med hög kapacitet. Det är också en förutsättning för att nya gruvor ska kunna öppna. Ett annat viktigt område är kommunerna. Gruvor och kommuner är beroende av varandras framgångar. Därför är det av största vikt att kommuners intressen, möjligheter och utmaningar ingår i ett heltäckande program i form av utbildning och bostäder. Fru talman! Gruvindustrin är en motor för tillväxt och sysselsättning i Sverige. Gruvnäringen ger en framtidstro i nya och gamla gruvkommuner. Vi har därför ett gyllene läge att skapa förutsättningar för gruvbranschen att växa och samtidigt minska den svenska arbetslösheten. Tåget går nu, och gör vi ingenting riskerar Sverige att gå miste om både tillväxt och nya jobb. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag till beslut under punkt 5.

Fru talman! Jag hörde i debatten att Mats Odell sade att det är bara ett målfoto som skiljer mellan majoritetens förslag och den reservation som de borgerliga partierna har lämnat. Det är möjligt att Mats Odell upplever det på det viset, men jag tror faktiskt att det handlar om sak. Jag kan notera att det redan finns en mineralstrategi utarbetad som SGU tog fram för ett år sedan och som vi har haft att behandla i utskottet. Det visar sig att när de själva talar om vad det innebär säger de att det finns andra myndigheter som får ta ansvaret. För forskning och utveckling är det Vinnova, för återvinning och miljöåtgärder är det Naturvårdsverket, för infrastrukturutbyggnad är det Trafikverket, etcetera. Det är inte deras uppdrag. Mineralstrategin handlar om ett lite smalare uppdrag än det som majoriteten i utskottet pratar om, nämligen att vi måste skapa ett handlingsprogram för hela denna bransch omfattande alla de olika åtgärder som måste till. Här är regeringen väldigt passiv, tycker jag, och faktiskt också historielös. Hur har vi byggt Sverige starkt? Jo, det är genom att satsa våra gemensamma resurser på infrastruktur, bygga hamnar, bygga bostäder och skapa förutsättningar för människor att gå från ett arbete till ett annat arbete. Det handlar om en samordning av politiken som skapar en positiv utveckling. Jag kan notera att marknaden också har reagerat negativt hittills. I Dagens Industri i dag kan man läsa att när det gäller den gruva som finns i Pajala, Northland Resources, är investeringarna nu uppe i 6 miljarder. De har då gått ut på marknaden för att efterhöra intresset. Vilka är det som investerar? Ja, det är inte svenskar. Det är norska intressen och finska intressen. Inte ens AP-fonderna investerar i den nya gruvan i Pajala. 2 procent är svenska investeringar i denna gruva. Vi som har varit där har kunnat notera att det är en stor gruva som har goda möjligheter att få framgång framdeles. Det här är ett uttryck för den passivitet som regeringen står för. Jag har inte hört att finansministern har sagt att det är viktiga infrastrukturinvesteringar i Norrbotniabanan till exempel eller att det är viktiga investeringar i Norrbotten eller i Bergslagen för att lösa alla de praktiska frågorna med tunga transporter. Man pratar om getingmidjan här i Stockholm och om infrastrukturen i Göteborg. Jag är från Göteborg och tycker att det är positivt i sig. Men man pekar inte på de stora investeringar som måste fram för att klara godstransporter och för att näringarna ska kunna utvecklas i Sverige. Det är där passiviteten finns. Vi talar också i vår skrivning om betydelsen av vidareförädlingsfrågorna, alltså att gå vidare, inte bara att Sverige ska bli en stor gruva utan att man ska vidareförädla våra metaller i industrin i Sverige. Då krävs det kapital och intressen för att engagera sig i den utvecklingen. Det handlar om, som så många har sagt - Karin Åström, Tomas Nilsson med flera - att det måste till ett samlat program för att utveckla gruvnäringen i Sverige. Då handlar det om politisk vilja.